Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Pär Granstedt och Siw Persson lyckades i sina anföranden på ett föredömligt sätt redogöra för hur även jag ser på denna sak. Jag instämmer med dem. Oceanografiska laboratoriet har genomfört undersökningar i Bottniska viken sedan mitten av 1950-talet. Fram till mitten av 1985 bedrevs det arbetet i fiskeristyrelsens regi. Sedan överfördes det till SMHI. Vid omorganisationen fanns det ett rationaliseringskrav på 500 000 kr. Det var ett förslag i den utredning som riksdagsbeslutet grundades på. Nu citerar jag ur ett brev från SMHI till naturvårdsenheterna vid länsstyrelserna utefter Norrlandskusten och till miljöoch hälsoskyddskontoren i kommunerna längs Bottniska vikens kust: ”Genom en felaktighet i utredningen togs ytterligare 700 000 kr. bort ur finansieringen.” Detta visste regeringen. Regeringen har inte gjort någonting. Första effekten av detta var att man den 2 november i år tvingades inställa den planerade fartygsexpeditionen i Bottniska viken med Argus. Hur ser då regeringen på detta? Det hade varit en mycket enkel sak att skaffa fram dessa pengar, om mätningarna hade ansetts viktiga. Regeringen vill inte att mätningarna skall utföras, det är den enkla sanningen. Men varför inte säga detta klart ut? Regeringen anser att mätningarna är onödiga. De är för dyra, och de ger inte mätvärden av någon relevans för våra beslut i miljöfrågor framöver. Säg det, så får vi ta den diskussionen.

Herr talman! Det är väl riktigt som det har påpekats, att i samband med den utredning som gjordes när denna verksamhet överfördes från fiskeristyrelsen till SMHI, begicks en beräkningsmiss i storleksordningen om jag minns rätt 600 000 kr. Detta ligger flera år tillbaka i tiden, utredningen gjordes 1985. Det är bara att konstatera att felet tydligen begicks då. Men därifrån till att påstå att hela miljöpolitiken för Östersjön och Bottniska viken skulle vara i fara är det ganska långt. Det är att göra en oerhört grov överdrift. Regeringen har visst vidtagit åtgärder med anledning av detta. SMHI har fått en kompensation, även om den inte fullt ut täcker det belopp man räknade fel på. Detta skedde genom beslut i juni 1986. Dessutom kvarstår frågan självfallet att diskutera inför den budget som skall komma nästa år. Frågan är alltså inte avförd från dagordningen. Det är alltså inte så att regeringen inte vidtagit åtgärder, och det är definitivt inte så att detta skulle vara helt avgörande för miljöpolitiken inom detta område. Vi skall nästa år få inte bara en budget utan också en miljöpolitisk proposition, som är aviserad till den 10 mars. Det finns alltså flera möjligheter att återkomma till denna fråga. Med anledning av uppgifter som lämnats i debatten vill jag dessutom säga, att det icke är så att de svenska mätningarna har lagts ned. De har utförts, men från ett finskt fartyg. Det är fortfarande, såvitt jag förstår, svenska mätningar, som sker på svenskt initiativ och för de svenska intressenas skull i detta sammanhang. Jag tror uppriktigt sagt inte att miljön i Bottniska viken påverkas av om dessa mätningar sker från ett svenskt eller ett finskt fartyg. Det viktiga är vad som sker i den miljö där dessa mätningar kan ha betydelse för hur man skall kunna vidta åtgärder och följa upp förändringar. Miljöengagemanget för dessa områden kommer att kvarstå även framöver. Man kan diskutera metoderna. Det var beklagligt att detta räknefel inträffade för några år sedan, men det har alltså vidtagits åtgärder, och jag är övertygad om att det också i fortsättningen kommer att vidtas åtgärder för att följa upp denna viktiga fråga om dessa vattenområdens miljömässiga utveckling. Det bör också påpekas att det med den arbetsfördelning som råder inte alltid är SMHI:s uppgift att bestämma över hur stora resurser som skall satsas på sådan här mätverksamhet. SMHI utför denna verksamhet på uppdrag av olika andra organ, som t.ex. företräder fiskerieller miljöintressena, och det är de som då skall bestämma hur stora resurser som skall satsas, inte SMHI. Jag tror att de även framöver kommer att tycka att detta är en viktig uppgift och att de även kommer att anpassa resurserna därefter.

Herr talman! Det låter sig naturligtvis sägas att miljösituationen i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken inte står och faller med de här mätningarna, men trovärdigheten i regeringens engagemang för miljöproblemen inom det här området har nog fått sig en mycket allvarlig knäck. Vad är det vi här kan iaktta? Jo, kommunikationsministern erkänner att SMHI från början har fått för litet pengar för att kunna genomföra mätningarna. Man har fått vissa medel, men kommunikationsministern erkänner att man inte har fått full kompensation. Fortfarande har alltså SMHI för litet pengar för att genomföra mätningarna. Vi har också sett resultatet härav: programmet kan inte genomföras fullt ut. Visst har det genomförts vissa mätningar, genom att svenskar har fått följa med på en finsk expedition, men detta är inte bara en fråga om fartygsnationalitet, som det kan förefalla av det som kommunikationsministern säger, utan vad det gäller är att en svensk expedition inte har kunnat genomföras. Däremot har svenskar fått följa med på en finsk expedition, som naturligtvis inte följer samma rutt som en svensk expedition skulle ha haft. Man har fått göra mätningar av det slag och i den omfattning som det finska expeditionsprogrammet har tillåtit. Den svenska expeditionen har inställts. Det här innebär att en stor mängd mätdata som vi normalt skulle ha fått inte har kommit fram. Detta har reella konsekvenser genom att våra kunskaper om havsområdet i fråga blir mindre, liksom också vårt underlag för åtgärder på bl.a. miljöområdet. Dessutom har detta konsekvenser för vår internationella trovärdighet. Skall vi få någon rätsida på Östersjöns miljöproblem gäller det att alla strandstater ställer upp helhjärtat. Sverige har gjort anspråk på att vara föregångslandet när det gäller vidtagande av åtgärder mot Östersjöområdets miljöproblem. Men vad tror kommunikationsministern att man tänker i andra huvudstäder när man upptäcker att Sverige plötsligt inte uppfyller redan gjorda internationella åtaganden beträffande internationell sjömätning, dvs. att finansdepartementets — jag tror att det är där som skon klämmer — rödpenna väger tyngre än våra överenskommelser med andra stater om att vi skall insamla miljödata? Vilken grund ger det för kommande diskussioner med andra länder? Regeringen vet att felet är att för litet pengar har anslagits, och ändå är man inte beredd att tillskjuta medel för att mätningarna skall kunna genomföras. Självfallet slår detta mycket hårt mot regeringens trovärdighet på det här området.

Herr talman! Jag påstår inte att hela miljövårdspolitiken står på spel därför att antalet undersökningar har minskat. Men vad det är fråga om är att vi i Sverige nu har tillgång till en, även internationellt sett, unik serie av mätdata som sträcker sig över lång tid. Värdet av denna tidsserie minskar naturligtvis om vi får hack i redovisningen. Det avgörande för hur vi skall lyckas tackla problemen i Östersjön är naturligtvis att vi vet vad som har hänt. Nu har vi en kunskap som det är synnerligen oklokt att minska och att försvåra framtida jämförelser utifrån. Det som kommunikationsministern gav svar på är att regeringen för närvarande inte tänker göra något åt detta, utan att det är O.K. att mätningar har inställts. SMHI ser helt annorlunda på detta. Jag skall läsa upp en del ur samma brev som jag läste ur tidigare i debatten. ”Vi på SMHI beklagar djupt denna händelseutveckling. — — — I väntan på att dessa frågor löses har SMHI träffat en överenskommelse med Havsforskningsinstitutet i Helsingfors. Överenskommelsen innebär att under veckan 16-20 november deltar två av SMHT's oceanografer i en finsk expedition med U/F Aranda i Bottniska viken. Genom detta arrangemang kan Sverige genomföra åtminstone sitt minimiåtagande gentemot Helsingforskommissionen.” Ambitionen för närvarande är alltså att uppfylla sina minimiåtaganden och inte de stolta deklarationer som har kommit från denna talarstol och i planer från regeringen. Det kan inte betyda annat än att den del i kommunikationsministerns anförande som handlar om framtida pengar och som kan tolkas som ett halvt löfte kommer att regleras i budgetpropositionen. Låt oss få ett klart besked, kommunikationsministern. Kommer dessa pengar att tas med i nästa års budget, så att mätningarna kan återupptas till förutvarande nivå?
Herr talman! Jan Jennehag vet ju att regeringen, så länge budgetarbetet pågår, inte kan diskutera enskilda budgetposter. Jag tycker att det är rimligt att vi tar ned denna fråga till rimliga proportioner. Vad vi talar om är ett räknefel i storleksordningen 600 000 kr. i samband med den utredning som föregick överföringen av denna verksamhet från fiskeristyrelsen till SMHI. För detta har det beslutats om ett tilläggsanslag på 400 000 kr. Då är man, om jag har räknat rätt, nere i ett belopp i storleksordningen 200 000 kr. när det gäller den fråga som diskussionen i riksdagen handlar om. Och det gäller alltså en institution som har ett årsanslag på drygt 100 milj.kr. Jag vet inte om det är nödvändigt att riksdagen diskuterar anslag i denna storleksordning eller delar av en verksamhet i denna storleksordning. Om man verkligen ansåg att alla de farhågor förelåg som här beskrivits, att man skulle förstöra en mångårig verksamhet, att man skulle göra ett allvarligt brott mot miljöskyddet, osv., hade det visst funnits möjligheter att göra omprioriteringar så att det skulle ha varit möjligt att fortsätta med verksamheten. Men man har tydligen inte bedömt det nödvändigt utan i stället hållit igen och avvaktat något. Då får vi tillfälle att diskutera detta framöver i anslutning till budgeten och i anslutning till miljöpropositionen. Men jag reagerar mot att man beskriver detta som något av en formlig katastrof för miljöarbetet i Östersjön och Bottenviken. Så kan det inte vara. Hade det varit så, utgår jag från att SMHI hade gjort den omprioritering som det uppenbarligen har möjlighet att göra.
Herr talman! Jag tycker att kommunikationsministerns attityd i denna fråga är litet anmärkningsvärd. Anledningen till att jag interpellerat och några kolleger ställt frågor är inte frågan om 200 000 kr. hit eller dit utan det faktum att miljömätningarna i Bottenhavet och Bottenviken med den svenska expeditionen har inställts. Det är faktiskt allvarligt. Katastrof eller inte — det är ett allvarligt bakslag i ett viktigt arbete. Det tycker åtminstone vi som tycker att miljön i Östersjöområdet är viktig. Det innebär att Sverige inte heller på ett godtagbart sätt uppfyller sina internationella förpliktelser på ett område där vi försöker få andra länder att engagera sig mera. Och det innebär alltså att de politiska konsekvenserna för våra kontakter med andra länder förmodligen blir betydligt större än vad frågans vikti och för sig motiverar. Det här, kommunikationsministern, kan inte vara en fråga för ett enskilt institut att så att säga skönsmässigt avgöra. Ansvaret för om Sverige skaffar sig ordentligt kunskapsunderlag när det gäller miljösituationen i Östersjön och ansvaret för om Sverige uppfyller sina internationella åtaganden på ett bra sätt ligger hos regeringen. Det är regeringens ansvar att se till att miljömätningarna genomförs på ett godtagbart sätt. Om det sedan sker genom omprioriteringar inom SMHI:s verksamhet eller genom tilläggsanslag må egentligen ligga i regeringens verkställighetsansvar att bestämma. Vi är intresserade av att dessa miljömätningar genomförs. Vi gör regeringen ansvarig för att dessa nu inte genomförs på det sätt som borde ske. Det ansvaret kan regeringen aldrig skylla ifrån sig på underliggande organ, utan regeringen måste ta på sig det fulla ansvaret.

Herr talman! Siw Persson har frågat mig varför de kvinnliga tandsköterskorna särbehandlas i sina försök att få sina skador klassade som arbetsskador. Om en person varit utsatt för skadlig inverkan i sitt arbete skall enligt 2 kap. 2§ lagen om arbetsskadeförsäkring en skada som han ådragit sig i arbetet godkännas som arbetsskada om inte betydligt starkare skäl talar mot det. Denna regel gäller lika för alla som är verksamma på den svenska arbetsmarknaden. Siw Persson hävdar att det är svårt för tandsköterskor som drabbats av kvicksilverförgiftning att få sina skador godkända som arbetsskador. Mot bakgrund av vad jag nyss sagt torde det röra sig om en ren bevisfråga. Kan sköterskan visa att hon varit utsatt för skadlig inverkan i sitt arbete skall en skada hon drabbats av godkännas som arbetsskada om inte betydligt starkare skäl talar däremot. Det ankommer på försäkringskassorna och försäkringsdomstolarna att avgöra om skadan är att betrakta som en arbetsskada. Någon särbehandling av tandsköterskor i det här avseendet skall inte förekomma.

Herr talman! Jag känner naturligtvis till socialstyrelsens expertgrupp och den rapport som gruppen har avlämnat. Jag har haft mycket att göra med den situation som gäller för många patienter beträffande de här frågorna. Det finns två aspekter på det som Siw Persson tar upp. Det hon tar upp som gäller arbetssituationen för många av tandsköterskorna är ju bl.a. en arbetsmiljöfråga, som alltså gäller insatser på arbetsplatsen. Arbetarskyddsstyrelsens uppgift att se till att man har en arbetsmiljö där man inte utsätts för skadliga ämnen ligger så att säga inte direkt under arbetsskadeförsäkringen. Som jag har sagt i mitt interpellationssvar gäller det att för att få något godkänt som arbetsskada enligt arbetsskadeförsäkringen framlägga bevis. Det finns hos försäkringsöverdomstolen ingen praxis när det gäller tandsköterskor som har drabbats av kvicksilverförgiftning. Jag anser att man skall driva ett sådant fall — eller de många fall, som det enligt Siw Persson är fråga om — för att få ett utslag i försäkringsöverdomstolen. Det är ju därför vi har dessa möjligheter att få denna rättsliga prövning. Jag vill återigen hävda att tandsköterskorna inte på något sätt särbehandlas när det gäller rätten till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig om regeringen ämnar vidta snabba åtgärder för att stoppa utgiftsexplosionen och den ökande administrationen för arbetsskadeförsäkringen. Antalet arbetsskadeärenden har ökat och med detta också försäkringsutgifterna. En del av förklaringen är att en snabb utveckling skett av praxis och därigenom också av försäkringskassornas godkännandefrekvens. Resurser har tillförts försäkringskassorna för deras administration av försäkringen. Inom riksförsäkringsverket har en särskild arbetsskadebyrå inrättats för att snabbt sprida kunskaper om praxis och arbetsmetoder till försäkringskassorna. Även inom regeringskansliet följs utvecklingen noga. Jag vill framhålla att det krävs omfattande och ingående kunskaper för att klarlägga de förhållanden som ligger bakom den nuvarande utvecklingen inom arbetsskadeförsäkringen. Arbete pågår för att bättre kunna förstå hela detta problemområde. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att nu, som Gullan Lindblad efterlyser, föreslå regeringen att vidta några snabba åtgärder inom arbetsskadeförsäkringens område.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret, men jag måste säga att jag är besviken. Jag har framställt min interpellation, därför att situationen i vad gäller arbetsskadeförsäkringen är rent katastrofal, vilket torde ha framgått av vad jag anfört i interpellationen. Jag skall här bara redovisa några fakta ur den. Kostnaderna för försäkringen har fördubblats det senaste året och uppgår nu till ca 4,5 miljarder kronor. Budgetåret 1990/91 beräknas kostnaden bli 15 miljarder. Arbetsskadefonden har för närvarande ett underskott på 500-600 milj.kr. Arbetsskadeavgiften har nyligen höjts från 0,3 till 0,9 96 men måste enligt riksförsäkringsverkets beräkningar höjas till mellan 3 och 5 96, om inget radikalt görs åt försäkringen. 330 nya tjänster har begärts bara för att ärendebalanserna inte skall öka. Märk väl, det är inte för att man skall hinna arbeta av fler ärenden utan för att balanserna inte skall bli ännu större än vad de är i dag! Trots 45 milj.kr. i tillskott det senaste året — först 15 miljoner och därefter 30 miljoner som ett engångsanslag — och trots att försäkringskassorna har rationaliserat och ökat produktiviteten på det här området, uppgår antalet oavgjorda ärenden till minst 60 000 för närvarande. Det hjälper inte med mer pengar — det är bara att sila ännu mer vatten i ett ännu större såll, fru socialminister. Innan ett ärende är avgjort i försäkringsöverdomstolen dröjer det fem till sex år, och under denna tid sker knappast några rehabiliteringsåtgärder i arbetsskadefallen. Detta är uppgifter som jag har inhämtat bl.a. från den försäkringskassa där jag fortfarande är anställd. Personalen är mycket bekymrad över de rådande förhållandena, eftersom rehabiliteringsfrågorna är av synnerligen stor vikt. De långa sjukskrivningarna, de långvariga skadefallen är först och främst väldigt besvärliga för patienten i fråga, för den sjuke, men har naturligtvis också stor nationalekonomisk betydelse. Innan ett ärende är avgjort i försäkringsöverdomstolen dröjer det, som jag nyss sade, fem till sex år. Det är naturligtvis också en mycket prövande tid för den som skall behöva vänta så länge på avgörandet. Jag måste fråga: Oroar det inte socialministern att arbetsskadeförsäkringen utvecklats in absurdum? Det är ju faktiskt vad som har skett. Har inte socialministern uppmärksammat att riksförsäkringsverkets generaldirektör sagt att arbetsskadeförsäkringen är på väg mot den totala katastrofen, om inte statsmakterna vidtar kraftfulla åtgärder? Regeringen har ju själv låtit riksrevisionsverket titta på RFV:s anslagsäskanden — som där anses tilltagna i underkant! — och fått rådet att ompröva hela försäkringen. Riksförsäkringsverket har begärt en ny utredning, och helt nyligen ansåg riksdagens socialförsäkringsutskott att regeringen åtminstone bör låta utreda den stora ökningen av antalet ärenden. Jag tycker dock inte att utskottsmajoriteten alls har förstått hur allvarligt läget är i fråga om arbetsskadeförsäkringen. Socialministern nöjer sig tydligen med att konstatera att antalet ansökningar har ökat och att en snabb utveckling av praxis skett, varför fler ärenden blir godkända. Nog hade jag väntat mig något annat svar än att regeringen följer utvecklingen! Jag vill fråga: Vilket arbete är det som pågår inom regeringskansliet? Kan vi förvänta oss en ny, förutsättningslös utredning av arbetsskadeförsäkringen? En sådan utredning är ju önskad från flera håll och borde ha tillsatts för länge sedan. Kommer det kanske några förslag i samband med budgetpropositionen? Det mest radikala — vilket vi moderater föreslagit i en motion till årets riksdag — vore att helt utmönstra försäkringen ur det allmänna försäkringssystemet och lägga den på avtalsförsäkringar. Men det finns andra förslag. Bl. a. har riksförsäkringsverkets generaldirektör föreslagit att man kunde ge samma sjukpenning oavsett om det rör sig om sjukdom eller arbetsskada. Han hade närmast tänkt sig en hundraprocentig ersättning, men det lär kosta cirka en halv miljard kronor, och det tror jag inte finansministern är villig att släppa till. Man kan tänka sig en förlängning av samordningstiden mellan sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen så att prövningen begränsas till de långvariga fallen. I och för sig är dessa de mest behjärtansvärda, men avsikten skulle också vara att få ned ärendefrekvensen. Man kunde vidare tänka sig att i lagstiftning slå fast vilka skador som godkänns resp. inte godkänns. Jag vill ha litet mer besked — för jag vill inte tro att regeringen bara blundar för utvecklingen när det gäller arbetsskadeförsäkringen.

Herr talman! Jag måste tyvärr konstatera att det är ett mycket magert interpellationssvar som socialministern ger när det gäller arbetsskadeförsäkringen — inte minst med tanke på att det här är ett problemområde som blir alltmer katastrofalt. Tar regeringen verkligen på fullt allvar den mycket bekymmersamma utveckling som nu sker när det gäller arbetsskadeförsäkringen? Vi i socialförsäkringsutskottet ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen. Vi har visserligen olika uppfattningar när det gäller både orsaken till den kris vi befinner oss i och förslagen till lösningar. Alla ser dock så allvarligt på utvecklingen att ett enigt utskott nu har begärt att regeringen snarast skall ta initiativ till en analys av orsakerna till det ökade antalet arbetsskadeanmälningar. Socialministern säger i sitt interpellationssvar inte ett ord om denna begäran från socialförsäkringsutskottet eller om regeringens planer med anledning av riksdagens nu fattade beslut. Statsrådet uttalar inte ens någon oro över de nuvarande förhållandena. I svaret sägs bara att man inom regeringskansliet följer utvecklingen noga. Men detta räcker ju inte, när det är samma besked som getts under flera år tidigare. Regeringens linje tycks vara att ständigt öka administrationen hos försäkringskassorna för själva handläggningen av arbetsskador. 15 miljoner satsades förra budgetåret och 30 miljoner innevarande budgetår. Som vi ser det är inte detta någon lösning. Under tiden ökar kostnaderna för utbetalda arbetsskadeersättningar, och avgiften till arbetsskadefonden räcker därför inte till. Denna höjs nu från 0,6 96 till 0,9 96, men det räcker inte heller långt. Redan nu skulle en höjning behövas till 2 26 och under början av 1990-talet till 3 96. Handläggningstiderna blir allt längre. Den genomsnittliga handläggningstiden är i dag enligt riksförsäkringsverket 10 månader men beräknas 1990/91 bli 33 månader. I dag har försäkringskassorna, som vi hörde här tidigare, en balans på ca 60 000 ärenden som inte är avgjorda. Regeringen gav ju i september riksrevisionsverket i uppdrag att granska riksförsäkringsverkets prognoser och begäran om resurser till arbetsskadeförsäkringen. Regeringen hade väl den förhoppningen att riksförsäkringsverkets kalkyler var felaktiga. När riksrevisionsverket lämnade sin rapport för några veckor sedan visade det sig att bilden är mycket dyster när det gäller att komma till rätta med arbetsskadorna. Verkets iakttagelser talar för en omprövning av arbetsskadeförsäkringen, heter det i rapporten. Vi i folkpartiet har sagt att man bl.a. bör överväga en förlängning av samordningstiden. Som framgår av vad jag sagt bekräftar riksrevisionsverkets rapport vad arbetsskadeutredningen tidigare har konstaterat, nämligen att ökade resurser inte löser problemet med ärendebalanserna. Arbetsskadeutredningen diskuterade en förlängning av samordningstiden från 90 till 180 dagar. De beräkningar som utredningen har redovisat ger vid handen att en samordningstid på 180 dagar kan medföra att antalet ärenden minskar med ca 35 90 samt att en sådan förändring inte leder till nämnvärda försämringar för den enskilda. Skulle ersättningen minska med någon tia per dag efter skatt men därmed också medföra en förkortad handläggningstid, från flera år till kanske tre månader, föredrar nog den försäkrade detta i stället för att gå i ovisshet i flera år. Inflationen gröper ju också hela tiden ur ersättningen under den långa handläggningen. Riksrevisionsverket ser inte heller någon lösning på problemet med nuvarande regler. Därför är det märkligt att regeringen inte kan inse detta. Socialministerns svar i dag ger ju inte heller någon som helst antydan om hur man i det katastrofala läge som nu råder beträffande arbetsskadorna skall kunna komma fram till en lösning. Förutom att vi i folkpartiet har föreslagit en eventuell förlängning av samordningstiden tycker vi också att det är motiverat att göra en översyn av tillämpningen av arbetsskadeförsäkringen. Det föreligger nämligen ett stort behov av riktlinjer för hur lagen skall tolkas och tillämpas. Därvid måste förtydliganden och avgränsningar kunna grunda sig på en sakligt förankrad kunskap om hur lagen hitintills tillämpats. Det är möjligt att den tillfälliga arbetsskadebyrån, som nyligen tillsatts inom riksförsäkringsverket, kan göra en sådan här utvärdering. Vi i folkpartiet förutsätter att så sker. Men vi kommer ändå att noga följa det här arbetet och studera det resultat som arbetsskadebyrån kommer fram till. Men det behövs också initiativ, nytänkande och engagemang från regeringens sida när det gäller ytterligare konkreta insatser för att vi skall kunna komma ur nuvarande katastrofala läge när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Frågan är verkligen akut och får inte förhalas ytterligare.
Herr talman! Även jag ser allvarligt på den här utvecklingen. Jag har ju framhållit i interpellationssvaret att det har skett en mycket snabb utveckling när det gäller praxis och därmed också försäkringskassornas godkännandefrekvens. Jag har också sagt att det pågår ett arbete inom departementet. Men jag kan inte se att det framgår av socialförsäkringsutskottets betänkande nr 2, där frågan behandlas, att utskottet har kommit med några geniala lösningar eller gjort några uttalanden om att man skall göra si eller så. Jag tror att det är viktigt under det arbete som pågår, att man får en bättre kunskap om orsakerna till den här utvecklingen. Vad är det som ligger bakom utvecklingen när det gäller praxis osv.? Det är sådana frågor vi tittar på. Det tillkännagivande som kommer från socialförsäkringsutskottets och riksdagens sida har att göra med precis det arbete som pågår inom socialdepartementet. Det är alltså viktigt att man studerar orsakerna till utvecklingen i detta avseende. Vi tar således den här frågan på lika stort allvar som socialförsäkringsutskottet gör. Sedan vet jag inte riktigt vad Gullan Lindblad menar när hon talar om en utveckling in absurdum. Arbetsskadeförsäkringen har en viktig funktion som impulsgivare när det gäller att upptäcka farliga och olämpliga arbetsmiljöer. Rapportsystemet fungerar som en informationskanal från försäkringskassan till yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen. Det kan alltså leda till förbättringar i arbetsmiljön och sedan till minskade arbetsskador. Jag vill alltså bestämt hävda att arbetsskadeförsäkringen är en för svenska löntagare mycket viktig försäkring.

Herr talman! Det är bra att socialministern ser allvarligt på utvecklingen, men det hade varit intressant att få veta vilken sorts arbete som pågår. Jag håller med om att utskottet inte har kommit med några revolutionerande nyheter. De enda som har kommit med ett radikalt förslag är faktiskt vi moderater, som anser att försäkringen skulle utmönstras ur den allmänna försäkringen och bli en fråga för arbetsmarknadens parter. Det är en synpunkt som har framkommit från flera håll. Det finns de som är ännu mer radikala och menar att arbetsskadeförsäkringen skulle bort helt och hållet, men så långt har vi inte velat sträcka oss. Vad ligger bakom förändringen av praxis? frågar socialministern. Jo, den beror på att regeringen och riksdagens socialistiska majoritet avskaffade förtroendeläkarna i pensionsdelegationerna när de nya socialförsäkringsnämnderna infördes. Därmed försvann den medicinska sakkunskapen vid den slutliga bedömningen av ärendena. I dag sitter fackets representanter och mer eller mindre bifaller allting, och de ärenden som icke bifalles i första instans går nästan utan urskillning till besvär i försäkringsrätter och försäkringsöverdomstolar. Jag påstod att arbetsskadeförsäkringen har utvecklats in absurdum, och det har den gjort.

Man får i dag alltså livräntor på försämringar av degenerativa skador, som man skulle ha oavsett om man vore i arbete eller ej. Tidigare bedömde förtroendeläkarnaatt en skada ansågs vara läkt efter en viss tid, men i dag går varje ärende till livränteprövning. Det är då inte så konstigt att utvecklingen har blivit som den är. Jag vill också påminna om att många förtroendeläkare i dag finner sin uppgift i försäkringskassorna tämligen meningslös. Det blir allt svårare att rekrytera läkarkrafter till förtroendeläkarposter och till försäkringsrätter. Också det borde oroa socialministern. Jag skall återkomma till arbetsmiljöerna och sambandet därmed.

Herr talman! Om socialministern vore riktigt ärlig skulle hon inse att vi i oppositionen har orsak att vara kritiska till regeringens sätt att handha arbetsskadeförsäkringen. År efter år har vi, oftast utan någon förståelse från majoriteten i socialförsäkringsutskottet, motionerat om att något radikalt måste göras för att minska de långa handläggningstiderna när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Vi har inte trott att det kan vara tillräckligt med bara mer pengar och nya tjänster, utan att också andra åtgärder måste vidtas för att minska en alltför snabb tillströmning av nya ärenden. Folkpartiet pekar bl.a. på en översyn av samordningstiden och en utvärdering av tillämpningen av arbetsskadeförsäkringen. Många anser nämligen att lagen nästan är omöjlig att tillämpa. Den ger utrymme för alltför stort godtycke. Reglerna är krångliga, praxis har varierat och försäkringsöverdomstolen har inte gett försäkringskassorna den vägledning de väntat sig. De långa handläggningstiderna kan också bidra till att insatser för rehabilitering försenas och inte får avsedd effekt. En förlängd samordningstid skulle troligen innebära en begränsning av antalet ärenden och därigenom skulle resurser frigöras för en snabb utredning, för rehabilitering och kompensation till de mest utsatta grupperna. På sikt borde också en integrering av arbetsskadeförsäkringen med den allmänna sjukförsäkringen allvarligt övervägas. Det vore intressant att höra något om hur socialministern själv anser att man bör angripa det ständigt växande problemet med tillströmningen av arbetsskadeärenden. Att arbetsmiljön måste förbättras kontinuerligt, så att arbetsskador och arbetssjukdomar bättre kan förebyggas, förutsätter jag att vi är överens om. Men vad planeras ytterligare från regeringens sida?
Herr talman! Gullan Lindblad kommer friskt och frejdigt med ett Columbi ägg: Orsaken till problemet är att vi avskaffade förtroendeläkarna den 1 januari 1987. Gullan Lindblad, det kan inte ha haft så stor effekt — om det skulle ha haft den effekten. Det medicinska underlaget är detsamma som tidigare. Men i dag är det inte obligatoriskt att förtroendeläkare skall ingå. Jag tror att det var ett försök att lättvindigt komma undan problemen. Jag kan upprepa för både Gullan Lindblad och Margareta Andrén att vi naturligtvis måste ha en bättre kunskap om orsakerna till denna utveckling. Vad är det som ligger bakom? Det behövs ett analysarbete, precis som socialförsäkringsutskottets majoritet har beställt. När sedan Margareta Andrén tar upp innehållet i folkpartiets reservation till socialförsäkringsutskottets betänkande 1987/88:2 — det är inte utskottsmajoriteten som tror på en förlängd samordningstid mellan sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen — vill jag säga att det sannolikt har mycket begränsade effekter på utvecklingen av antalet arbetsskador. I takt med att en generösare praxis har utvecklats när det gäller vilka skador som skall godkännas som arbetsskador har också allt färre skador avförts från försäkringen. Detta hänger samman med att det ytterst sällan sker begränsningar i sambandstidens längd. Har ett visst arbete kunnat innebära skadlig inverkan för en viss individ är det i dag ovanligt att en skada som uppstått avfärdas som inte varande arbetsskada, även om mycket lång tid förflutit sedan individen i fråga var utsatt för denna skadliga inverkan. Jag tror att det är precis detta som utskottsmajoriteten menar i sitt tillkännagivande. Man måste sätta sig ned och analysera: Vad är det som är orsak till detta? Vi har noterat den beställningen och kan också försäkra båda Margareta Andrén och Gullan Lindblad att ett sådant arbete pågår inom socialdepartementet.
Herr talman! När socialministern säger att vi avskaffade förtroendeläkarna är det faktiskt inte med sanningen överensstämmande. Det var inte dem vi avskaffade, utan det var de läkare som tidigare var av regeringen tillsatta att ingå i pensionsdelegationerna. Vi har alltså ingen sakkunskap med vid slutbedömningen av ärendena. Det är självklart att det har haft en viss effekt. Men den stora effekten beror naturligtvis på att detta är fackets lilla speciella skötebarn. Allt skall numera anmälas till försäkringskassan som arbetsskadeärenden. Men jag vill fråga socialministern om inte hon är oroad över att snart sagt varje arbete nu betraktas som skadligt — för det är precis vad som sker när alla ärenden godkänns. Vad gäller arbetsmiljöerna tror jag att socialministern följer med så pass att hon vet att det satt en expertpanel här i Stockholm för inte så länge sedan, där arbetarskyddsstyrelsens representant Åsa Kilbom sade att sambandet mellan arbetsmiljö och skada har tappat betydelsen på grund av försäkringsöverdomstolens hela tiden glidande och allt generösare praxis. Man sade också i den här panelen att det numera faktiskt inte görs några direkta medicinska bedömningar av ärendena, utan det görs försäkringspolitiska bedömningar. Detta är alltså icke mitt påstående, utan det är expertpane lens. Jag frågar återigen: Vilka förslag kan vi vänta oss? Det är vackert och väl att regeringen åtminstone effektuerar den beställning som socialförsäkringsutskottet har gjort, men jag tycker nog att man har väntat alldeles för länge i denna fråga, fru socialminister. Vad som nu behövs är handling.
Herr talman! Socialministern är tveksam till vilken effekt en eventuell förlängning av samordningstiden skulle ha för arbetsskadorna. Då vill jag bara hänvisa till att arbetsskadeutredningen beräknade att en samordningstid på 180 dagar skulle kunna medföra att antalet ärenden minskade med ca 35 90. Det är verkligen ingen oväsentlig minskning. Socialministern säger både i interpellationssvaret och här i debatten att hon nu inte är beredd att vidta några snabba åtgärder för att komma till rätta med anhopningen av arbetsskadeärenden. Men vi från oppositionen är inte — Prot. 1987/88:40 ensamma om att trycka på att något behöver göras snarast. Arbetsskadeut 8 december 1987 redningen föreslog redan på sin tid att någon förändring skulle ske. Riksrevisionsverket tryckte på om samma sak, och riksförsäkringsverkets chef, som närmast har ansvaret, säger att katastrof hotar om ingenting görs. Försäkringskassans personal är överhopad med ansökningar som läggs på hög, och försäkringsdomstolarna hinner inte med. Vii oppositionen är alltså i gott sällskap när det gäller krav på snabba och radikala åtgärder. Det tycks vara bara regeringen och socialministern som anser att det inte brådskar.

Herr talman! Rosa Östh har frågat mig om regeringen avser att ta några ytterligare initiativ så att kostens betydelse i hälsooch sjukvårdsarbetet beaktas. Jag instämmer i att det är angeläget att åstadkomma förbättringar av kostutbildningen för personal inom hälsooch sjukvården. Mycket görs också bl.a. genom socialstyrelsens och livsmedelsverkets försorg. Inom en expertgrupp bedrivs t.ex. metodutveckling i syfte att konstruera, pröva och hitta bra modeller för kostupplysning. Ett utvecklingsarbete har påbörjats inom barnomsorgen, och detta skall ligga till grund för en fortsatt verksamhet som socialstyrelsen initierar inom landsting, kommuner och näringsliv. Inom landstingen bedrivs redan en mycket omfattande kostoch motionsverksamhet. Socialstyrelsens omvårdnadsgrupp driver flera olika projekt. I projektet ”Att tillgodose behovet av föda inom sjukvård och social omsorg” pågår arbetet med ett förslag till underlag för utbildning på högskolenivå för arbete inom hälsooch sjukvård samt omsorg. Ett motsvarande förslag även för utbildning på gymnasienivå tas också fram. Inom grundskolan har kostfrågor aktualiserats särskilt mycket under den senaste tiden. Socialstyrelsen, livsmedelsverket och skolöverstyrelsen arbetar tillsammans för att förbättra skolmåltiden. Livsmedelsverket och socialstyrelsen framhåller också vikten av att undervisning i kostfrågor ges tillräckligt utrymme i den obligatoriska skolan. Inom gymnasieskolan har behovet av en förbättring av kostutbildning inom vårdlinjen och socialservicelinjen uppmärksammats. Mot denna bakgrund finner jag det inte just nu påkallat att föreslå regeringen att ta ytterligare initiativ i denna fråga.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation. Gertrud Sigurdsen börjar med att instämma i att det är angeläget att åstadkomma förbättringar av kostutbildningen för personal inom hälsooch 93 sjukvården. Det skapar givetvis förväntningar om åtgärder i det sammanhanget. Men det som redovisas som exempel på vad som redan görs är ändå en smula magert. Det tror jag att socialministern håller med mig om innerst inne, såvida det inte ligger något mycket ambitiöst förborgat inom de grupparbeten som kortfattat omnämns. Det skulle vara intressant att få veta litet mer om hur t.ex. den expertgrupp skall arbeta som skall syssla med att ”hitta bra modeller för kostupplysning”. Är det tänkt att förslagen skall riktas mot vissa avgränsade områden och grupper, eller avser arbetet kostupplysning i ett bredare perspektiv? Det talas också om ett utvecklingsarbete inom barnomsorgen som ”skall ligga till grund för en fortsatt verksamhet som socialstyrelsen initierar inom landsting, kommuner och näringsliv”. En fråga uppkommer då spontant: Hur skall ett utvecklingsarbete inom barnomsorgen vara upplagt för att kunna utgöra grund för vården av gamla och sjuka och bl.a. kunna inriktas mot speciella sjukdomar? För att logiken skall framgå litet bättre måste jag be Gertrud Sigurdsen att vidareutveckla de här tankegångarna en smula. Jag kan hålla med om att det görs en del punktinsatser genom socialstyrelsens och livsmedelsverkets försorg. Som exempel nämner jag Allmänna råd från socialstyrelsen 1985:11 och en skrift som heter Kost på sjukhus och inom social omsorg. Den tar upp punkter som Kostrekommendationer för friska och sjuka, Ansvaret för kostförsörjningen, Information och utbildning av personal samt Kostombud. Det är en mycket tunn skrift, men den kan ändå ge impulser till förbättringar och till fördjupning inom ämnesområdet — dvs. om skriften används. Socialstyrelsen uppger att man i dag inte vet i hur hög grad de här råden följs ute i landstingen. Anser man att kunskap om kost och näring är viktig i det förebyggande hälsoarbetet och inom sjukvården bör man givetvis ha ett intresse av att göra en uppföljning av de åtgärder som tidigare vidtagits. Att komma till rätta med bristande kunskaper om kost och näring handlar inte bara om åtgärder inom socialdepartementets område. Detta är naturligtvis också socialministern medveten om — det framgår bl.a. av det svar som hon har lämnat mig. Jag har i min interpellation nämnt skolan. Tidigare var det ju så att färdigheter och insikter på det här området förmedlades i hemmet från generation till generation eller i varje fall från mor till dotter. Men det mesta av detta har försvunnit genom vårt förändrade levnadssätt, och det är därför som skolans betydelse i sammanhanget har ökat i så stor utsträckning. ”Livsmedelsverket och socialstyrelsen framhåller också vikten av att undervisning i kostfrågor ges tillräckligt utrymme i den obligatoriska skolan”, säger socialministern i svaret. Nu räcker det ju inte med att framhålla något, det man framhåller måste också ta sig uttryck i läroplaner och på annat sätt. I centern menar vi att den här undervisningen är helt otillräcklig i skolan i dag — både inom grundskolan och inom gymnasieskolan. Det som har aktualiserats på senare tid inom skolan har ju snarare handlat om att avveckla än om att utveckla. Det enda som går att peka på i positiv riktning är att man uppmärksammat ett behov av att förbättra kostutbildningen inom vårdlinjen och inom socialservicelinjen. Det är ju bra och det är nödvändigt, men det är inte alls till fyllest. Med den uppläggning av gymnasieskolan som vi har i dag får bara 10 70 av eleverna någon kostutbildning. Kan det vara försvarbart sett ur ett sjukdomsförebyggande perspektiv? Jag ställer den frågan till socialministern här i dag. Till slut vill jag nämna Stockholms läns landsting, som jag tycker är värt en eloge i det här sammanhanget. Jag tänker på landstingets friskvårdsprojekt, som skall förändra kostintaget hos befolkningen och som framför allt är inriktat på att förebygga cancersjukdomar. Här går man in brett, ambitiöst och målmedvetet, och jag hade hoppats att socialministern i sitt svar skulle peka på detta projekt och angelägenheten av att följa det samt att ta till vara vunna erfarenheter därifrån. Herr talman! Jag hoppas att socialministern något fylligare vill kommentera de punkter som jag har tagit upp.

Herr talman! Dålig hälsa beror, som har framhållits, ofta på att vi äter fel kost eller på att vi äter för mycket eller för litet. Socialministern säger i sitt svar mycket riktigt att det behövs en förbättrad utbildning både bland hälsooch sjukvårdens personal och på högskolenivå, samt en bättre undervisning i kostfrågor i grundskolan. Men också andra åtgärder behöver vidtas. Jag tänkte koncentrera mitt inlägg till några saker som vi från folkpartiet har tagit upp i riksdagen. För det första: Splittringen är stor när det gäller informationsinsatser från de statliga organen beträffande näringsoch kostfrågor. Därför behövs en bättre samordning mellan konsumentverket, livsmedelsverket och socialstyrelsen när det gäller kostinformation och andra näringsfrågor. För det andra: För att få en kraftsamling kring det förebyggande arbetet borde institutet för folkhälsa återinrättas. I det institutet bör bl.a. ett antal enheter som finns hos andra myndigheter sammanföras, t.ex. statens miljömedicinska laboratorium, institutet för psykosocial medicin, hälsoskyddsbyrån och hälsoupplysningen via socialstyrelsen. Institutet bör bl.a. följa hälsoläget hos befolkningen, identifiera hälsorisker och förbättra informationen om sambandet mellan levnadsvanor och hälsa samt lägga hälsoaspekter på andra politiska områden, t.ex. livsmedelsoch miljöpolitiken. För det tredje vill jag ta upp frågor kring omvårdnaden. Den medicinska behandlingen inom den svenska sjukvården fungerar i allmänhet utomordentligt bra. Omvårdnaden blir däremot ofta slentrianmässig. En god omvårdnad är viktig, och dess roll inom sjukvården måste förstärkas alltigenom. Där intar kostfrågorna en mycket viktig plats. Det är oroande att det har kommit den ena rapporten efter den andra om att det förekommit att äldre och svårt sjuka svälter, både på institution och i hemmet. Omvårdnaden bör därför ses som en egen specialitet som sammanfaller med och kompletterar den medicinska vården. Forskningsinsatserna inom omvårdnadsområdet måste förstärkas. För det fjärde vill jag ta upp skolan och elevernas arbetsmiljö. Det kommer ju gång på gång rapporter om att skolelever äter för litet och att de äter fel kost. Bara under den senaste tiden i höst har vi fått veta att nästan var femte elev vägrar att äta skolmaten, enligt forskning vid Umeå universitet. Från Malmö har vi fått höra att barnens matvanor i skolan försämrats från 1980 till 1985. I en tidningsartikel i Dagens Nyheter sägs följande: ”Att skolmaten handlar om betydligt mer än den mat som finns på tallriken, det är de flesta överens om i dag. — Exakt samma mat kan beskrivas som äcklig i en skola och god i en annan — — —.

Vi vet att elever t.ex. under sina matraster får stå ut med att vistas i miljöer med bullernivåer som ligger över gränsen för vad som är tillåtet för vuxna och att de har miljöförhållanden som vuxna aldrig skulle acceptera. Sammanfattningsvis vill jag peka på dessa fyra saker: 1. En bättre samordning mellan konsumentverket, livsmedelsverket och socialstyrelsen. 3. Omvårdnaden bör ses som en egen specialitet, och forskningsinsatserna på omvårdnadsområdet måste förstärkas. 4. Vi måste äntligen ta elevernas arbetsmiljöproblem på allvar.
Herr talman! Låg mig först säga att jag har svarat på interpellantens fråga, som gäller ytterligare initiativ så att kostens betydelse i hälsooch sjukvårdsarbetet beaktas. Debatten här har kommit att vidgas till folkhälsoproblem över huvud taget. Jag har alltså inte haft anledning att i mitt skriftliga svar gå in på det. Det rör ju så mycket mer. Men låt mig säga att utöver det som är redovisat i svaret, som gäller det område som jag uppfattade att interpellationen gällde, finns det väldigt mycket som pågår på de här områdena inom våra folkrörelser, t.ex. inom kooperationen. I livsmedelsberedningen, där Mats Hellström är ordförande och jag vice ordförande, diskuterar vi också kostfrågor i de här sammanhangen. Rosa Östh nämner Stockholms läns landsting. Jag kan mycket väl ge dem en eloge — jag gav dem en eloge i går för ett utmärkt projektarbete när det gäller att försöka rekrytera sjukvårdspersonal — och det är inte bara Stockholms läns landsting som har friskvårdsprojekt, utan många landsting gör liknande saker. Det pågår alltså en väldigt stor verksamhet. Låt mig också peka på, om jag också skall hålla mig till det vidgade folkhälsoperspektivet, att i årets budget har LO fått 700 000 kr. till ett femårsprojekt för att tillsammans med socialstyrelsen och Landstingsförbundet arbeta med att befrämja hälsotillståndet och med olika hälsofrågor. Så jag vill nog hävda att utöver det som jag har svarat på i den interpellation som jag fick pågår det väldigt mycket även utanför de myndigheter som har med hälsovården att göra och då inte att förglömma våra folkrörelser, som gör en mycket stor insats på det här området.
Herr talman! Jag fick inte några ytterligare kommentarer till de speciella 8 december 1987 projekten som Gertrud Sigurdsen pekar på. Det gör att de fortfarande framstår som inte särskilt relevanta i ett vidgat hälsoperspektiv. Gertrud Sigurdsen säger att hon har svarat på min interpellation, som hon tolkar som att den rör ett begränsat område, om jag förstod henne rätt. Men det är just avsaknaden av samband mellan det socialministern säger inledningsvis, att hon är medveten om att det behövs förbättringar, och den avslutande meningen där hon säger att det inte finns anledning till ytterligare initiativ, som gör att jag fortfarande är oroad. Det är omöjligt att bryta ut de frågor som bara rör hälsooch sjukvården ur ett större perspektiv.

Jag hoppas att socialministern inte har sagt sista ordet än utan att vi får något litet hopp om att man kommer att förbättra sig på de här punkterna och se dem i ett bredare perspektiv. Det är alldeles nödvändigt, om man skall kunna ta ett ansvar även ur hälsoekonomiskt perspektiv.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder jag vidtagit för att avhjälpa de ekonomiska problemen för de privatpraktiserande sjukgymnasterna och vilka ytterligare ågärder som planeras. De drygt 1 600 privatpraktiserande sjukgymnaster som är anslutna till den allmänna sjukförsäkringen får ta ut arvode för sina behandlingar enligt den s.k. behandlingstaxan. Arvodet består av en avgift som patienten betalar, för närvarande 30 kr., och en försäkringsersättning som varierar något beroende på vilken behandlingsåtgärd som utförs. Det finns tre arvodesgrupper i taxan. Taxan justeras i regel en gång om året med hänsyn bl.a. till den faktiska löneoch kostnadsutvecklingen för sjukgymnastkollektivet under föregående taxeperiod jämfört med vad som tidigare beräknats samt till den beräknade utvecklingen av dessa kostnader under den kommande taxeperioden. De nivåhöjningar av taxan som dessa beräkningar leder till årligen måste göras utan hämsyn till att det finns privatpraktiserande sjukgymnaster som har betydligt högre kostnader än andra, t.ex. för lokaler. Den generella taxenivån kan således inte grundas på mottagningar med extremt höga lokalkostnader som bl.a. förekommer i centrala Stockholm. Taxan innehåller dock regler om arvodeshöjning för behandling i gruppmottagning ” etablerad före år 1976. Behandlingstaxan infördes den 1 april 1977. Den bygger på ett utredningsförslag från riksförsäkringsverket. Verkets förslag till arvodesgrupper och arvodesbelopp baserades på en kvittoundersökning för legitimerade sjukgymnaster avseende år 1975. Kvittoundersökningen visade på skillnader i den genomsnittliga arvodesnivån per behandling mellan olika privatpraktiserande sjukgymnaster. Detta berodde bl.a. på att mottagningarnas lokaloch utrustningsstandard var olika. Därför infördes i behandlinstaxan rätt till s.k. individuell taxebindning för vissa sjukgymnaster, bl.a. i gruppmottagning. Dessa regler, som utgör övergångsregler till taxan, har successivt avvecklats som ett resultat av de årliga överläggningarna om taxan mellan riksförsäkringsverket och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Behandlingstaxans arvodesnivå har sedan år 1977 successivt höjts med anledning av de förslag som riksförsäkringsverket lagt fram efter dessa årliga överläggningar med sjukgymnasternas företrädare. De senaste två åren har nivåhöjningarna varit 7,7 Jo resp. 5,8 Io. fr.o.m. den 1 januari 1988 kommer utöver den sistnämnda höjningen arvodena vid behandling hos privatpraktiserande sjukgymnast genom beslut av regeringen att höjas med 5 kr. genom att patientavgiften höjs med detta belopp till i regel 35 kr. per behandling. Detta motsvarar en taxehöjning på drygt 5 90. Jag är dock medveten om att den ekonomiska situationen för vissa privatpraktiserande sjukgymnaster är besvärlig och att orsakerna till detta närmare kan behöva utredas. Riksförsäkringsverket bör därför få i uppdrag att göra en kostnadsoch intäktsundersökning avseende de till försäkringen anslutna privatpraktiserande sjukgymnasternas verksamhet för år 1987. Någon sådan undersökning har inte genomförts sedan år 1979. Verket bör därvid också göra en allmän översyn av gällande ersättningsoch arvodesbestämmelser i taxan. Resultatet av detta bör kunna läggas till grund för de överläggningar som skall ske våren 1989 om taxenivån per den 1 juli 1989. Avslutningsvis vill jag eftertryckligt tillbakavisa Gullan Lindblads påstående om att de gällande reglerna för anslutning till försäkringen innebär att det råder ett näringsförbud för denna yrkeskår. Reglerna anger endast de förutsättningar som gäller för anslutning till sjukförsäkringssystemet. Den allmänna sjukvårdsersättning som utbetalas till sjukvårdshuvudmännen reduceras med de ersättningar som utges till bl.a. privatpraktiserande sjukgymnaster. Det är mot bakgrund av detta och det lagfästa planeringsansvaret för sjukvården som sjukvårdshuvudmännen avgör om antalet försäkringsanslutna sjukgymnaster skall utökas. Dessutom finns alltid möjligheten för denna yrkeskår att verka inom den offentliga vården, där efterfrågan på sjukgymnaster är betydande.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Anledningen till min interpellation var närmast att socialförsäkringsutskottet nyligen var inviterat till en sjukgymnastpraktik på Götgatan här i Stockholm. Sjukgymnasterna ville dels visa oss hur man arbetar vid praktiken — och det var mycket intressant att ta del av deras förebyggande och rehabiliterande arbete —, dels fästa vår uppmärksamhet på under vilka knappa ekonomiska förhållanden de arbetar på grund av den alltför låga ersättningen från socialförsäkringen. Från moderat håll har vi tidigare flera gånger — bl.a. i motioner — påtalat att det är nödvändigt att förbättra de privatpraktiserande sjukgymnasternas villkor. Jag har nu alldeles särskilt studerat deras situation och funnit det vara min skyldighet att påkalla riksdagens och regeringens uppmärksamhet i frågan. Som jag sagt i interpellationen hotas tyvärr flera sjukgymnastpraktiker av nedläggning, och flera har tidigare lagts ned, på grund av dålig lönsamhet. Socialministern vill nu i sitt svar göra gällande att detta främst är ett Stockholmsproblem, men så är det tyvärr inte. Det är inte heller bara ett hyresproblem, utan ett kostnadsproblem över huvud taget. Det gäller också utrustning, apparater och allt annat som är nödvändigt för verksamheten i fråga. Taxorna är baserade på alltför gamla uppgifter, och därför är det mycket bra att man nu generellt kommer att se över taxorna. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund har sammanställt kostnadskalkyler för privatpraktiserande sjukgymnaster på olika orter, och de visar att alla har det mycket svårt att få debet och kredit att gå ihop. Enligt en kalkyl som gjorts av den s.k. Tönnerviksgruppen och som bygger på material från ett stort antal praktiker tvingas den privatpraktiserande sjukgymnasten ta ut betydligt lägre lön än sin kollega som är anställd inom den offentliga vården. En heltidsarbetande privatpraktiserande sjukgymnast har inte sällan en lön på knappt 8 000 kr. per månad, och då är det fråga om en heltidstjänstgöring om kanske 50 timmar per vecka. Jag känner till en sjukgymnast som arbetar över 35 timmar i veckan och som kan ta ut bara 5 800 kr. i månaden för sitt jobb. Sådana löneoch anställningsförhållanden är inte acceptabla för en yrkeskår som har en lång och gedigen utbildning och som utför ett kvalificerat arbete — att så är fallet tror jag att vi är helt överens om. Avsikten kan väl inte vara att göra förhållandena så odrägliga att de privatpraktiserande helt enkelt tvingas över till den offentliga vården? Jag vill i varje fall inte tro att detta är avsikten. Det visar sig nu också att socialministern har förståelse för de privatpraktiserande sjukgymnasternas problem, vilket jag är tacksam för. Om det skall bli möjligt för de privatpraktiserande sjukgymnasterna att fortsätta med sin verksamhet, är det alldeles nödvändigt att de får en väsentligt större ersättning från den allmänna försäkringen. Alternativet är att de kan få höja patientavgiften i paritet med läkartaxan. Den höjning med S kr. som nyligen har beslutats är alldeles otillräcklig. Nu säger socialministern att hon är medveten om att situationen för den här yrkesgruppen är besvärlig och att förhållandena skall utredas inför kommande taxesättning. Jag är naturligtvis glad över detta, även om det för en del kan innebära att kon kommer att dö medan gräset växer. Vi får hoppas att hon överlever den här utredningen. Jag skulle dock vilja fråga: Kommer man relativt snart att sätta i gång denna utredning, och blir det möjligt för de privatpraktiserande sjukgymnasterna att själva få delta i och ge synpunkter på detta arbete? När det till sist gäller socialministerns tillbakavisande av mitt påstående att det de facto råder ett näringsförbud för legitimerade sjukgymnaster framhärdar jag faktiskt i min uppfattning. Det råder ju i praktiken, förutom i vissa underförsörjda områden i Svealands inland och i Norrland, ett etableringsstopp. Förhållandena vad gäller rätten att etablera sig utan att tillhöra försäkringen innebär ju att man inte har likvärdiga villkor inom yrkesgruppen. Det skulle ju vara ganska fantastiskt om man skulle säga till en snickare eller en målare att han inte får etablera sig på en ort men i stället kan få ta anställning inom kommunen. Sådana villkor råder ju inte annat än inom ramen för vårt vårdmonopol. Vad sedan gäller möjligheterna i dag att få anställning inom den offentliga vården stämmer beskrivningen inte med verkligheten. Det går för närvarande mellan 20 och 25 legitimerade sjukgymnaster arbetslösa, inte bara i Stockholm utan i hela landet. De kan inte etablera sig privat och får inte någon anställning inom den offentliga vården, eftersom det på grund av brist på resurser inte finns några tjänster. Jag vill till sist fråga: Kan inte socialministern hjälpa till med att göra marknaden något friare för sjukgymnasterna och åtminstone ta bort ersättningsetableringsstoppet? Jag vågar tyvärr ännu inte vara så optimistisk att jag hoppas att vi kan komma överens om Dagmars definitiva avskaffande.
Herr talman! När det gäller det sista som Gullan Lindblad sade är vi nog överens om att vi inte kommer att bli överens. Jag känner mycket väl till den situation och de problem som de legitimerade sjukgymnasterna har. Representanter för deras förbund uppvaktade mig den 24 november, och vi hade en lång genomgång av olika frågor som de fann angelägna att ta upp. De pekade just på sin besvärliga ekonomiska situation. Det förhåller sig naturligtvis som Gullan Lindblad säger, nämligen att sjukgymnasternas svårigheter inte enbart handlar om dyra lokaler i Stockholm. Sjukgymnasterna behöver stora ytor, de behöver en helt annan utrustning osv. Därför tycker jag att det är riktigt att riksförsäkringsverket får se över detta. Och det var just önskemål om en utredning, eller i varje fall en översyn, som sjukgymnasterna framförde. Jag utgår från att sjukgymnasterna, när detta arbete kommer i gång — jag kan inte säga när — kommer att kunna göra sig hörda, eftersom det finns en särskild sjukgymnastgrupp inom riksförsäkringsverket. Sjukgymnasterna kommer därför med all säkerhet att få anföra sina synpunkter och ställa material till förfogande när denna översyn skall göras.

Herr talman! Jag vill också understryka att i stort sett alla privatpraktiker har svårt att få verksamheten att gå ihop, och det är trots allt 45 90 av öppenvårdsbehandlingarna som bedrivs av denna grupp. Den främsta orsaken till dessa svårigheter är taxesättningen och de stelbenta ersättningsreglerna. Sjukgymnasterna har också aktualiserat ett problem som inte nämnts här i dag, nämligen att de inte får ersättning för fortbildning och vidareutbildning. Men privatpraktikerna behöver ju på samma sätt som andra sjukgymnaster förkovra sig. Det har inte fungerat riktigt som man hade tänkt sig när det — Prot. 1987/88:40 gäller avtalen med landstingen. Det är således ytterligare en kostnad som 8 december 1987 belastar privatpraktikernas redan tidigare dåliga ekonomi. Många sjukgym Om deprivatpraktiser naster upplever att de på grund av taxesättningen har svårt att få vikarier till ande sjukgymnasternas sina praktiker. Och den möjlighet till deltidsledigheter som står andra till SLR 4 buds, t.ex. viss ledighet för studier och för vård av barn, har sjukgymnasterna nästan aldrig. Detta kan man som sagt åtgärda på två sätt, antingen genom att höja ersättningen från försäkringskassan eller genom att höja patientavgifterna. Sjukgymnasterna har gjort en undersökning bland sina patienter om hur de skulle ställa sig till en höjning av patientavgiften. 8 000 patienter tyckte att det kunde vara rimligt att betala samma avgift som för ett läkarbesök. Det kanske därför är en väg som bör prövas. Det är inte heller något tvivel om att sjukgymnasterna har drabbats mycket hårt av Dagmarreformen, kanske hårdast av alla. Dagmarreformen hindrar en nyetablering av mottagningar som är anslutna till försäkringskassan. Antalet patienter som är i behov av sjukgymnasternas behandling har ju inte ändrats. Detta har fått till följd att väntetiderna har förlängts. I Stockholm är väntetiderna cirka fyra månader. Det har också tillkommit en flora av alternativa grupper som utför denna typ av behandlingar. Dessa grupper är ofta mycket dåligt utbildade. Det vore därför naturligtvis bättre om man gav våra mycket väl utbildade sjukgymnaster möjlighet att utöva sitt yrke.
Herr talman! Jag är glad över att socialministern har lyssnat på sjukgymnasterna som uppvaktade henne relativt nyligen. Jag tolkar därför det som socialministern sade så, att hon anser att det är viktigt att det finns en kår av privatpraktiserande sjukgymnaster. Det har nämligen visat sig att det är en mycket arbetsduglig kår eftersom 15-20 90 av denna yrkeskår utför nästan 50 90 av allt arbete inom den öppna vården — ja, i Stockholmsregionen faktiskt upp till 54 90 av allt öppenvårdsarbete. Särskilt mycket betyder de privatpraktiserande sjukgymnasterna för de neurologiskt handikappade. För dem skulle det inte finnas något annat alternativ än sluten vård. Vi tycks alltså vara överens om de privatpraktiserande sjukgymnasternas betydelse. Nu hoppas jag naturligtvis att den här utredningen sker skyndsamt, helst att vi får en uppräkning redan före överläggningarna 1989. Jag skulle också vilja skicka med som en önskan beträffande dessa överläggningar att det faktiskt blir regelrätta förhandlingar. Som det är i dag ställs sjukgymnasterna mer eller mindre inför ett fait accompli. Man talar om från riksförsäkringsverkets sida att det här får ni — och sedan sker inga regelrätta förhandlingar. Detta hoppas jag att socialministern tar med sig som ett litet ord på vägen inför utredningen.

Herr talman! Riksdagens jordbruksutskott har valt att samla en rad angelägna miljöfrågor till en gemensam debatt. Det är ett utmärkt initiativ som jag välkomnar. Situationens allvar och behovet av en sammanhållen syn på miljöfrågorna motiverar detta. Detta är också ett synsätt som präglar regeringens arbete med den miljöpolitiska proposition som kommer att föreläggas riksdagen i vår. Den propositionen kommer att bli den första samlade redovisning av miljöpolitiken som någonsin överlämnats till den svenska riksdagen. I propositionen kommer regeringen att på ett samlat sätt redovisa åtgärder på alla samhällslivets områden, aktionsprogram för de områden där akuta insatser är nödvändiga, strategier för omställningar i samhällsstrukturen där sådana krävs såsom när det gäller energin, transporterna, jordbruksoch livsmedelspolitiken. På dessa områden kommer vi dessutom att förelägga riksdagen särskilda propositioner. I miljöpropositionen kommer också att redovisas förslag till skärpt lagstiftning, förstärkt organisation för miljöskyddsarbetet, ökad användning av ekonomiska styrmedel samt riktlinjer för det allt viktigare internationella miljöarbetet.

Regeringen har alltså medvetet valt att samla alla dessa frågor till en helhet, just därför att helhetssynen är så viktig. Vi tar här alltså även upp frågor som skulle kunnat redovisas tidigare. Men samtidigt pågår — det vill jag understryka — redan nu ett konkret arbete som ger resultat på en rad områden. Utvecklingen står alltså långt ifrån stilla. Jag kommer här i dag att beröra några frågor som är centrala i detta vårt gemensamma arbete och som behandlas i jordbruksutskottets betänkande. Av samma skäl som lett utskottet till att samla dessa frågor till en gemensam debatt har jag också valt att vid detta tillfälle besvara ett antal interpellationer och frågor. Jag börjar med frågan om luftföroreningar och försurning. Försurning är inget entydigt och lätthanterligt begrepp. Det råder dock inget tvivel om dess effekter, även om det finns de som i debatten hävdar att det krävs ytterligare bevis för att vi skall kunna handla. Jag menar alldeles bestämt att den kunskap vi har i dag är tillräcklig för att handla. Ingen kan alltså förebära brist på kunskap som alibi för att inte handla. Riksdagen lade 1985 på regeringens förslag fast en handlingsplan mot luftföroreningar och försurning. Enligt den skall utsläppen av svavel minska med 65 90 och utsläppen av kväveoxider med 30 9 till 1995, räknat från utsläppsnivån år 1980. Vi kan räkna med att målet kommer att nås när det gäller svaveloxider genom de hittills vidtagna åtgärderna. När det gäller utsläppen av kväveoxider är situationen betydligt allvarligare. Huvuddelen av dessa kommer från trafiken. Den nya bilavgaslagen och införandet av katalytisk rening och blyfri bensin är viktiga steg för att reducera utsläppen av föroreningar från biltrafiken. Men det kommer inte att räcka. Den reduktion av kväveutsläppen som vi når med nu beslutade åtgärder kommer att ätas upp av den ökande biltrafiken i början av 2000-talet, om vi inte gör ytterligare insatser. Målet är naturligtvis att vi skall komma ned till vad naturen tål. Den socialdemokratiska partikongressen beslöt i september att ett program med detta syfte skall utarbetas, samtidigt som vi har lagt fast etappmålet 50 9 till år 2000. Förslag till ytterligare åtgärder för att minska kväveutsläppen kommer därför att redovisas i den kommande miljöpropositionen liksom i propositionerna om trafik, energi och jordbruk. Till de förslag som där kommer att redovisas hör skärpta krav vad gäller utsläppen från tung trafik och dieselfordon, krav på helt nya fordonstyper, en omläggning till ökad kollektivtrafik och en förändrad trafikstruktur. Man kan också se miljöprojektet i Göteborg som nu dras i gång som ett sätt att i ett koncentrerat område pröva vad som behöver göras med utnyttjande av alla de instrument vi förfogar över. Samtidigt med att vi arbetar med att minska de egna utsläppen måste vi naturligtvis också försöka påverka våra grannländer. Sverige deltar därför mycket aktivt i ECE:s konventionsarbete om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Det är ett tålamodsprövande arbete där de positiva resultaten inte precis duggar tätt. Ännu har länder som t.ex. Storbritannien och Polen inte ens anslutit sig till 30-procentsmålet, trots att vi skulle behöva höja ambitionen när det gäller svavelutsläppen. Vi driver nu också frågan om att det skall träffas en överenskommelse om minskning av utsläppen av kväveoxider. Här har motståndet hittills varit mycket starkt. De flesta länder, däribland Danmark, Finland och Norge, anser sig för närvarande inte kunna stödja den svenska linjen, som innebär ett krav på ett första åtagande om minskning med 30 96 till 1995. Men vi får givetvis inte ge upp bara därför att motståndet hittills varit hårt. Vi fortsätter våra ansträngningar att få till stånd en Aktionsplan Europa. Utsläppen av kolväten är ett annat problem som kräver ökade insatser. Vi bör intensifiera ansträngningarna på detta område. Jag redovisar viktiga inslag i regeringens arbete med att minska kolväteutsläppen i mitt svar på en interpellation av Alf Svensson om ett återinföringssystem vid bensinstationer. Alf Svensson har frågat mig när vi kan vänta oss en lag, som ålägger bensinbolag att vid nyanläggning eller besiktning av befintliga stationer installera ett återföringssystem. Jag delar Alf Svenssons oro beträffande utsläppen av kolväten. Dessa medför både hälsorisker och bidrar till bl.a. skogsskadorna genom bildningen av ozon och andra s.k. oxidanter. De totala utsläppen av kolväten i Sverige uppskattades av naturvårdsverket till 466 000 ton per år 1985, varav ca 40 90 kom från biltrafiken och ca 40 90 från användning av lösningsmedel. Resten kom bl.a. från industrier och energianläggningar. Utsläppen beräknas minska med ca 25 9o till år 1995 genom de olika åtgärder, bl.a. skärpta avgaskrav på personbilar, som nu är beslutade. Ytterligare åtgärder är angelägna med tanke på hälsooch miljöeffekterna av olika kolväten. Från bensinhanteringen avgår ca 25 000 ton kolväten per år vid de olika omlastningar som sker under transporten från raffinaderi till personbil. Utsläppen vid tankning av bilar ingår i detta och uppskattas till ca 8 000 ton per år. Olika åtgärder kan vidtas för att minska kolväteavgången vid omlastning av bensin. Vid fyllning av tankbåtar, tankbilar och cisterner kan utsläppen minskas bl.a. genom att man byter metod för fyllning och genom återvinning av kolvätena. Oljebolagen har nyligen beslutat införa återvinning vid ett tiotal depåer. Enligt vad jag erfarit är branschens egen ambition att sluta systemet från raffinaderi till bensinstationernas cisterner. Även när det gäller tankning av bilar finns olika tekniska möjligheter. En sådan möjlighet är återföring av de undanträngda gaserna i bensintanken till stationscisternerna, varifrån de sedan kan föras vidare med tankbilar till depån för återvinning. Ett sådant kolväteåtervinningssystem kräver samordnade insatser i hela bensindistributionskedjan. Med utgångspunkt i det system som redan nyttjas vid några stationer i Göteborg kan kostnaderna beräknas till ca 150 000 kr. per station. En annan möjlighet att återvinna de kolväten som avdunstar vid tankning av bilar är att leda in dem i det kolväteåtervinningssystem som finns på de bilar som uppfyller våra nya skärpta avgasreningskrav. Detta förutsätter i så fall att den kolkanister som finns på dessa bilar görs större. Denna lösning är billigare än att investera i återvinningssystem vid alla bensinstationer, men tar längre tid att genomföra. Det amerikanska naturvårdsverket har föreslagit att bestämmelserna i USA för nya bilar ändras i detta syfte. Statens naturvårdsverk arbetar med frågan om hur kolväteutsläppen från bensinhanteringen skall begränsas på bästa möjliga sätt. Förutom till frågan om vilka tekniska system som skall väljas måste verket ta ställning till hur dessa frågor skall regleras med stöd av lagstiftningen. En möjlighet är att t.ex. utnyttja miljöskyddslagen genom allmänna råd till länsstyrelser, miljöoch hälsoskyddsnämnder och anläggningsägare. Det är inte tillräckligt att endast reglera utsläppen från tankning av personbilar, utan hela bensindistributionskedjan måste täckas med nya bestämmelser. Naturvårdsverkets förslag beräknas, enligt vad jag erfarit, vara klart omkring årsskiftet. Jag vill, herr talman, emellertid understryka att det naturligtvis inte räcker med dessa insatser för att komma till rätta med kolväteutsläppen, utan vi måste också anstränga oss på alla de andra områden där sådana förekommer. Här finns för övrigt när det gäller lösningsmedel en viktig anknytningspunkt till arbetsmiljöfrågorna. Även här kommer vi i arbetet med miljöprojektet i Göteborg att kunna pröva vilka instrument som bäst lämpar sig för att snabbt nå mycket goda resultat. I detta sammanhang vill jag också, herr talman, besvara en fråga från Ivar Franzén om dispens för användning av visst avgassystem.

Härvid har framkommit att en lång rad kompletterande underlag fordras för att man skall kunna bedöma frågan. Regeringen har dessutom under handläggningen av ärendet haft överläggningar med Lemi AB, AB Svensk Bilprovning och naturvårdsverket. Naturvårdsverket är regeringens expertmyndighet i bilavgasfrågor och har till uppgift att göra tekniska beräkningar som skall ligga till grund för regeringens beslut. Lemi AB har inte kunnat lämna de uppgifter som ansågs nödvändiga som beslutsunderlag. Bolaget meddelade dessutom vid en överläggning att man, i stället för vad ansökan dittills gällt, avsåg kombinera Lemisystemet med en trevägskatalysator. En ny dispensansökan skulle därför lämnas in till naturvårdsverket. Eftersom naturvårdsverket därmed skulle göra en förnyad bedömning av systemet, beslutade regeringen den 29 oktober 1987 att upphäva naturvårdsverkets beslut och överlämna ärendet för ny behandling för att systemet skulle kunna prövas i ett sammanhang. Herr talman! Haven runt våra kuster har, liksom de stora världshaven, tills helt nyligen betraktats som oändliga och tåliga mottagare av föroreningar från mänsklig verksamhet. Övergödning och bottendöd vid kusterna, höga halter av tungmetaller och gifter i fisk och skaldjur har visat att vi nu har nått en punkt där det krävs långtgående och snabba åtgärder för att vända utvecklingen och förhindra att våra hav blir till livsfientliga och oanvändbara vatten. Haven är viktiga och oersättliga delar i vårt ekosystem. De utgör också genom sina stora tillgångar av djur och växter viktiga näringsreserver. I vår kamp för att avvärja hoten mot havsmiljön ingår att vi med varsamhet och ansvar nyttiggör oss de rika tillgångar av råvaror som haven rymmer. Arbetet för att rädda våra vattendrag och hav omfattar både nationella och internationella insatser, där samarbetet med våra grannar runt Nordsjön och Östersjön är särskilt viktigt. Det är mot den bakgrunden jag nu besvarar Per Stenmarcks interpellation om vattenföroreningarna i Öresund. Per Stenmarck har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att snarast komma till rätta med den miljöförstöring som drabbat Öresund. Miljösituationen i de hav som omger oss är oroande. Regeringen har därför låtit naturvårdsverket utarbeta ett förslag till aktionsplan mot havsföroreningar. Förslaget presenterades före sommaren i år. Förslaget innebär bl.a. att samma krav som tidigare fastställts för Laholmsbukten i princip även skall gälla för Öresund, Skälderviken och delar av Hanöbukten. Regeringen kommer att ta ställning till aktionsplanens förslag i den kommande miljöpolitiska propositionen i början av år 1988. De åtgärder som föreslås i aktionsplanen innebär en angelägen, kraftig minskning av föroreningsutsläppen från såväl kommunala anläggningar som jordbruket och industrin. Vidare innebär förslaget att forskningsoch undersökningsarbetet kring miljösituationen i haven intensifieras. Samarbetet med andra länder är naturligtvis mycket viktigt för att haven omkring oss skall bli bättre från miljösynpunkt. Regeringen arbetar därför intensivt, i första hand i samband med olika internationella konventioner bl.a. beträffande Nordsjön och Östersjön. Öresundsregionen är ett nyckelområde i dessa sammanhang. För Kattegatt och Öresund finns också sedan i somras ett av både Danmark och Sverige utarbetat åtgärdsprogram för att minska föroreningsbelastningen på dessa områden. För att bemästra föroreningsproblemen i Öresundsområdet arbetar löpande en särskild bilateral kommission, Öresundskommissionen. Denna är reglerad genom ett bilateralt samarbetsavtal med Danmark. Länsstyrelsen i Malmö har i samråd med naturvårdsverket under hösten fastställt ett åtgärdsprogram för att minska den svenska föroreningsbelastningen på Öresund. Tillsynsmyndigheterna har redan påbörjat arbetet med att genomföra programmet. Per Stenmarck tar också upp frågan om skattestimulanser för miljövårdande åtgärder. Jag vill nämna att regeringen under hösten har beslutat att släppa investeringsfonderna fria i hela landet för miljöförbättrande investeringar. Frisläppandet gäller för arbeten som utförs resp. inventarier som anskaffas före utgången av mars 1990. Frågan om ekonomiska styrmedel bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag vill understryka att frågan om Östersjön och Nordsjön samtidigt är föremål för ett mycket omfattande samarbete mellan alla strandstater. I detta samarbete ingår bl.a. internationella konferenser. Exempel är den konferens om Nordsjön som nyligen hölls i London och den om Östersjön som i februari på svenskt initiativ kommer att hållas i Helsingfors. Vi för också — och jag personligen för — direkta bilaterala överläggningar med samtliga strandstater, där dessa frågor tas upp. Herr talman! I detta sammanhang vill jag också besvara Sven Munkes interpellation om avloppsslammets innehåll av olika föroreningar. Sven Munke har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar föreslå för att förhindra fortsatt förgiftning av den svenska åkerjorden, som gödslas med avloppsslam. Jag delar Sven Munkes oro beträffande avloppsslammets innehåll av olika föroreningar. Enligt min uppfattning bör målsättningen vara att lösa detta problem i första hand genom att minska tillförseln av olika gifter till de kommunala avloppsreningsverken, så att slammet kan nyttiggöras som jordförbättringsmedel. Ett sådant arbete pågår bl.a. i Göteborg. Innan vi kan genomföra sådana åtgärder måste emellertid generellt ytterligare restriktioner införas beträffande användningen av avloppsslam. För att uppnå detta kommer naturvårdsverket i dagarna att publicera reviderade allmänna råd beträffande hantering av slam från avloppsreningsverk. I dessa råd skärps kraven kraftigt beträffande bl.a. slammets innehåll av olika tungmetaller och av fosfor. Det tillåtna kadmiuminnehållet reducerades exempelvis från 15 till 4 mg per kilo. Mängden fosfor får inte vara högre än vid användning av fosforgödselmedel. Dessa skärpningar beräknas innebära att 20-25 26 av avloppsslammet inte kan användas i jordbruket eller för anläggning av gräsytor. Jag anser att de skärpningar av reglerna för avloppsslam som naturvårds — Prot. 1987/88:41 verket nu inför är nödvändiga, men att arbetet med detta problem måste 9 december 1987 fortsätta. Det behöver införas ytterligare begränsningar beträffande innehål Miljövårdsfrågor. =, let av vissa giftiga organiska ämnen. Jag har erfarit att naturvårdsverket planerar att fortsätta arbetet med den inriktningen. Herr talman! Exemplet med havsföroreningarna visar hur regeringen har valt att arbeta med svåra miljöproblem. Det är en oglamorös och många gånger tålamodsprövande metod. Den går ut på att vi först skaffar det beslutsunderlag som behövs för att vi skall kunna fatta de många gånger komplicerade beslut det handlar om. Sedan skall besluten genomföras. Metoden går också ut på att mobilisera de många aktörer vilkas engagerade samarbete krävs för att vi skall nå resultat enligt den berömda svenska modellen för hur stora samhällsförändringar skall äga rum. När det gäller just havsföroreningarna, har vi emellertid ingalunda väntat med att vidta åtgärder för att kunna lägga fram ett samlat program. På en lång rad områden är vi i full gång med arbetet. Jag vill påminna om att det är 20 år sedan vi inledde arbetet med att rena våra kommunala avloppssystem på ett sätt som saknar motsvarighet i våra grannländer. Vi har redan satt i gång arbetet i Ringsjön och Laholmsbukten. Vi har påbörjat omställningen av trafiksystemet, av energisystemet och av jordbrukssystemet i riktning mot ett system som bl.a. förstör våra hav mindre. Inte minst beslutet om förbud mot stråförkortningsmedel var ett led i detta arbete. För varje vecka fattar vi nu beslut om kraftiga reduktioner av utsläppen från massaoch pappersindustrin, samtidigt som vi på olika sätt verkar för att oblekta produkter skall kunna användas. Vi har också redan kraftigt ökat forskningsresurserna på detta område. Detta har jag velat säga för att ge en balanserad bild i starten. Men visst är det sant att den metod som vi av tradition arbetar med i Sverige kan te sig trög istarten. Vi vet dock genom tidigare erfarenheter från stora samhällsreformer att denna metod är oöverträffad när det gäller att nå praktiska resultat i arbetet med att lösa svåra samhällsproblem. Vi tänker använda oss av denna goda metod också när det gäller miljöpolitiken. Herr talman! Vi känner stor ödmjukhet inför problemens storlek och vår egen ofullkomlighet. Men jag vill understryka att vi också känner förväntan och stolthet inför det nya uppdrag som vi har tagit på oss. I detta nya uppdrag ingår också att undanröja hotet mot ozonskiktet. Den frågan tas uppi Alf Svenssons interpellation om freonutsläppen och i en fråga från Bertil Fiskesjö. Alf Svensson har frågat mig hur stora de sammanlagda freonutsläppen i Sverige är och var utsläppen sker. Han har vidare frågat mig när ett förbud mot freonanvändning kan införas, om freonanvändning kommer att bli anmälningspliktig och om jag avser att förstärka naturvårdsenheternas resurser. Användningen av fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, CFC, uppgick i Sverige år 1986 till ca 5 000 ton enligt naturvårdsverkets beräkningar. Användningen beräknas stiga med 3,5—-4 96 per år om ingenting görs. Allt CFC som används kommer, beroende på användningsområdet, förr | eller senare ut till miljön. Naturvårdsverket har i sin rapport till regeringen med förslag till skydd för ozonskiktet lämnat en redovisning av användningsområdena för CFC. Ett antal länsstyrelser och kommuner har genom särskilda inventeringar kartlagt användningen och utsläppen inom sina områden. De närmare formerna för hur en snabb nedtrappning av CFC-användningen skall genomföras övervägs för närvarande i miljöoch energidepartementet. För varje användningsområde övervägs vilka tidsramar och styrmedel som skall gälla. Arbetet bedrivs med utgångspunkt i bl.a. naturvårdsverkets rapport samt de frivilliga åtgärdsprogram som industrin lagt fram. För att få ett så rättvisande beslutsunderlag som möjligt har jag också tagit initiativ till diskussioner med branschorganisationer och företrädare för stora CFC användare. Regeringen kommer i den miljöpolitiska propositionen att för riksdagen redovisa åtgärder mot användningen av CFC och haloner i Sverige. Dessutom kommer regeringen att lägga fram förslag till riksdagen om en förbättrad tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Förslaget kommer att omfatta såväl myndigheternas resurser och organisation som deras verksamhetsformer. Målet för det pågående arbetet är att all användning av ämnen som skadar ozonskiktet skall upphöra snarast möjligt. Jag har härmed också besvarat Bertil Fiskesjös fråga. När det gäller arbetet med CFC och haloner har praktiska resultat dock redan uppnåtts genom det arbete som har bedrivits under det senaste året. Vi hart.ex. kunnat notera att ett stort antal freontillverkare nu har övergått till eller planerar att övergå till freonfria alternativ, liksom att ett stort antal användare har beslutat sig för och inlett arbetet med att övergå till freonfria alternativ. Detta är ett direkt resultat av de överläggningar som regeringen har haft med de berörda parterna. Herr talman! Jag har redan tidigare i mitt anförande flera gånger understrukit hur viktigt det är att vi arbetar för att påverka andra länder att införa stränga krav på miljön. På detta område intensifieras nu ansträngningarna hela tiden, samtidigt som vi bygger ut resurserna för att sköta detta arbete. Det sker också i mycket nära samarbete mellan miljöoch energidepartementet, utrikesdepartementet och andra fackdepartement samt ett stort antal myndigheter. Vi har under detta år erfarenheter inte bara av påfrestande och resultatlösa förhandlingar utan också av förhandlingsarbete som faktiskt, mot alla odds, har givit resultat. Jag vill nämna några. Den överenskommelse vi kunde träffa i september i Montreal om ett internationellt handlingsprogram för begränsning av produktion och användning av freoner och haloner som skadar ozonskiktet är ett bra exempel på vad internationellt samarbete som metod kan ge — även om vi anser att åtagandena och takten i genomförandet borde vara väsentligt mer långtgående. Därför kommer Sverige för sin del att gå snabbare fram, och vi arbetar nu också för att de internationella åtagandena snabbt skall ökas. För ett par veckor sedan ägde konferensen om Nordsjön rum i London. Där kunde vi tack vare ett utomordentligt intensivt arbete före och under konferensen få till stånd en rad beslut som vi ännu när konferensen inleddes inte trodde skulle vara möjliga. Det gäller en halvering av utsläppen av olika föroreningar till vattnen fram till år 1995 samt oåterkalleliga tidsgränser för dumpning och förbränning till havs. Det är i stort sett åtgärder i enlighet med de krav som vi, fram till dess konferensen inleddes, hade varit ensamma om att driva. I höst har det också för första gången hållits ett gemensamt möte mellan miljöministrarna inom EG och EFTA, som också det blev mycket framgångsrikt. Här uppnådde vi, med Sverige som starkt pådrivande kraft, enighet om ställningstaganden på områden där positionerna hittills har varit mycket hårt låsta. När det gäller Östersjön betraktar jag det också som en framgång att vi har fått gehör för våra krav på en ministerkonferens om Östersjöns situation. Konferensen skall hållas i februari nästa år. Vi vet inte vad den kommer att leda till, men vi arbetar givetvis för att samtliga Östersjöstater skall göra långtgående åtaganden om begränsningar av föroreningarna av Östersjön. I biståndsverksamheten liksom i det internationella samarbetet inom FN, Världsbanken och andra internationella organ arbetar Sverige för att största möjliga hänsyn till miljön skall tas i syfte att främja en hållbar och bärkraftig ekonomisk och social utveckling. I detta arbete intar självfallet rapporten från Världskommissionen för miljö och utveckling en central plats. Den rekommenderar världens stater en rad insatser på alla samhällslivets områden för att därigenom garantera en hållbar och bärkraftig utveckling. En central tes är där att miljöpolitiken skall integreras i hela samhällsutvecklingen. Regeringen arbetar nu intensivt, både här hemma och internationellt, för att dessa rekommendationer skall omsättas i praktiken. Regeringens beslut att, redan innan rapporten presenterades, inrätta ett särskilt miljöoch energidepartement innebar i sig ett viktigt steg i den riktning som Världskommissionen rekommenderar. Miljöoch energidepartementets samordnande och pådrivande roll inom regeringskansliet innebär bl.a. att miljöhänsyn skall integreras i fackdepartementens arbete, dvs. på alla samhällslivens områden. Den samlade miljöpolitiska propositionen kommer att utgöra vår redovisning av hur vi avser att omsätta rekommendationerna i praktisk handling. Jag tror inte att något annat land kommer att kunna redovisa något som liknar detta i omfattning, konkretion och praktisk handling. Jag har tidigare här i kammaren i samband med en interpellationsdebatt redovisat de svårigheter som vi har stött på när det gäller inrättandet av en internationell luftvårdsfond. De diskussioner som vi har fört inom ramen för FN:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar har ännu inte lett till några konkreta resultat. Regeringen har därför, parallellt med det pågående arbetet, försökt att finna andra konstruktiva metoder att nå samma syfte. Ett alternativ kan vara att, som vi har föreslagit, utnyttja Världsbanken och andra internationella organ för investeringar i miljöskyddsåtgärder. Ett annat sätt att främja en positiv internationell utveckling inom luftföroreningsområdet är ett utökat tekniskt och vetenskapligt samarbete. Regeringen har därför beslutat att inrätta ett internationellt miljöteknikinstitut. Vår förhoppning är att detta, liksom fredsforskningsinstitutet, skall bli ett verksamt instrument för att främja miljövänlig teknik och överföra miljövänlig teknik till andra länder. Rune Thorén har i en interpellation frågat mig om jag är beredd att medverka till att det planerade miljötekniska institutet förläggs till Göteborg. Som framgår av regeringsförklaringen, kommer regeringen att föreslå att ett internationellt miljötekniskt institut inrättas. Avsikten har varit att, på samma grunder som beträffande SIPRI, förlägga institutet till Stockholm. Regeringen ser inget skäl att ändra detta ställningstagande. Herr talman! De uppgifter som vi står inför på miljöpolitikens område är gigantiska — men de utgör också en fantastisk och uppfordrande utmaning för vår generation. Vi kommer i den samlade miljöpolitiska proposition som nu håller på att utarbetas att redogöra för hur vi tänker anta den utmaningen.

Herr talman! För en tid sedan behandlade riksdagen ett betänkande om avfallshantering, som var baserat på en rad motioner. Då hade regeringen valt att avge en skrivelse, som ju inte innehåller förslag till riksdagen. I dag behandlar vi tre betänkanden som helt är baserade på motioner från riksdagsledamöter. Det finns inte ett enda förslag från regeringen på detta område. Men miljöoch energiministern har själv kommit hit för att i ett långt anförande berätta om vad det är som regeringen ruvar på och vad den eventuellt kommer att föreslå. Centerpartiets politik på miljöområdet utgår ifrån en ekologisk grundsyn. Det innebär att man måste se sambandet mellan natur, människa och samhälle. Människan är en del — men en mycket speciell del — av naturen. Allt vad vi skapar i samhället är alltid omgjord natur. Mänsklig verksamhet — det vi kallar produktion — är så gott som alltid första stadiet i en nedbrytningsprocess av naturens tillgångar. Endast i få fall medverkar den mänskliga verksamheten till att öka naturens egen produktionskraft. Tyvärr har den moderna tekniken lett till att den här hjälpen åt naturen blir konstig. Man hjälper visst liv genom att döda annat, ofta på ett brutalt sätt. I Brundtlandkommissionens rapport talas om uthållig utveckling. På enkel svenska kan man kalla detta att inte såga av den gren man sitter på. Av samma skäl tillsatte den centerledda regeringen därför naturresursoch miljökommittén. Utredningen lade fram en rad förslag om förebyggande åtgärder. Centern har i riksdagen följt upp dessa förslag med krav på miljökonsekvensanalyser, offentliga utfrågningar, vetenskaplig medling etc. Vi har föreslagit att en heltäckande miljölagstiftning skall utarbetas som för in miljöhänsyn i olika samhällssektorer. Vi har lagt fram förslag om ekonomiska styrmedel. Vi måste lära oss inse att ekologin är grunden för ekonomin. När vi utnyttjar naturresurser måste vi också se till att såväl produktionsavfall som själva produkten kan återvinnas och återanvändas. Vi måste sluta kretsloppen, så att inte naturresurserna blir avfall. I naturen finns inget avfall. Avfall är bara för mycket av någonting på fel ställe. För att skapa en uthållig utveckling måste insatserna på miljöområdet i första hand riktas mot allvarliga, oåterkalleliga miljöförändringar. Till dessa hör miljögifter som t.ex. tungmetaller. Kvicksilverhalterna i Östersjöns bottnar är i dag tio gånger högre än normalt. Det kvicksilver som i dag finns på land kommer att ta lång tid på sig — kanske tusen år —- innan det till slut hamnar i havet. Vilka koncentrationer kommer det då att vara där? | Sedan knappt tio år tillbaka finns ett kadmiumförbud i Sverige. Undanta get från förbudet är kadmiumbatterier. Nu håller naturvårdsverket på med | att utarbeta ett miljöprogram för kadmium. Samtidigt planeras Sveriges första industri för tillverkning av kadmiumbatterier. Var finns logiken, miljöoch energiministern? Även om ekologin är grunden för ekonomin finns det fortfarande många inbyggda motsättningar mellan ekonomi och miljö och mellan ekonomi och hushållning. Det finns en risk att industrisamhället alltför ensidigt driver kraven på en snabb ekonomisk och materiell utveckling. Om inte denna utveckling paras med miljöhänsyn, hushållning och återanvändning skapar vi miljöproblem och ekologisk obalans. Detta innebär att man tar ut ett förskott av framtiden. Nyttan kan vi få nu, medan skadorna och problemen ofta överlåts på våra barn. Man skulle kunna säga att vi sitter i en ”standardfälla”. Plötsligt kan den slå igen, när miljöhoten blir oss övermäktiga. Det handlar om miljökatastrofer av typen döda sjöar, döda skogar, kantrade ekosystem, klimatförändringar, förstört ozonskikt, kärnkraftskatastrofer. Det är alldeles uppenbart att fällan är gillrad för hela industrisamhället. Frågan är om regeringen är medveten om detta. Och om man är medveten om det, har man då en strategi för hur man tar sig ur fällan, eller hur man förhindrar att den slår igen? Ibland har jag gärna velat tro att miljöoch energiministern har en ambition att försöka ta sig och samhället ur detta riskområde. Men tyvärr upplever vi som sysslar med dessa frågor i riksdagen, när vi går och väntar på förslag från regeringen, att andra krafter tydligen måste vara starkare. Att det finns en intressemotsättning mellan miljöintresset och vinstintresset är ganska självklart. Men är det samma motsättning som finns inom regeringskansliet mellan miljöministern och exempelvis finansministern? Något om de sakfrågor som de föreliggande betänkandena behandlar: Det finns ett klart samband mellan energikonsumtion och många miljöproblem. Trots detta har de flesta åtgärder som sattes in för att hushålla med energi tagits bort av den socialdemokratiska regeringen. Varför? Försurningen tar ett allt fastare grepp om naturen. Effekterna av försurningsskadorna kommer att bestå långt efter det att vi har kunnat höja pH-värdena till normalvärden. Sverige klarar inte ens av att leva upp till sina egna målsättningar. Om man skall anpassa utsläppen till vad naturen tål måste utsläppen av försurande ämnen minskas med 75—80 96. När det gäller begränsningen av avgaser från trafiken går utvecklingen alltför långsamt. Nya bilar kommer nu omsider att få katalytisk avgasrening. Men vad händer med de gamla? Och vad händer med dieselbilarna? Det är inte brist på teknik och rimligen inte heller brist på ekonomiska resurser som orsakar att ingenting händer. Är det bara brist på politisk handlingskraft? Förra veckan fick vi larmrapporter om dålig luft i Göteborg. Invånarna uppmanades att låta bilarna stå. Biltrafiken är den stora boven i dramat när det gäller luftföroreningar över koncentrerade stadskärnor. Det pågår en kampanj i Sverige för att hela Sverige skall leva. Den är i huvudsak riktad mot glesbygdens problem. Det finns en möjlighet att utnyttja produktionskapaciteten i glesbygden, i jordbruket, för att producera ett miljövänligt drivmedel — etanol — som skulle kunna innebära att man också låter storstäderna leva! Är det inte dags för regeringen att allvarligt ta tag i frågan om etanolproduktion för en miljövänlig tätortstrafik? När det gäller ozonskiktet krävs en 80-procentig reduktion av utsläppen av freoner för att situationen inte skall förvärras. I dag fortsätter ökningen av utsläppen. Den internationella överenskommelse som gjordes i Montreal nyligen är klart otillräcklig, med en 20-procentig minskning till 1993 i OECD-länderna och därefter en 50-procentig minskning till 1999. Medvetenheten om problemens vidd har inte heller varit särskilt stor hos den svenska regeringen. Man motsatte sig i flera år att ett åtgärdsprogram skulle tas fram för att begränsa freonanvändningen, vilket centern har krävt sedan 1983. Dessförinnan hade vi i regeringsställning drivit på arbetet med en internationell konvention om ozon och förbjudit freon i sprayförpackningar. Miljöministern har kritiserat naturvårdsenheterna vid länsstyrelserna för att de inte gjort någonting åt freonanvändningen. Men verkligheten är att koncessionsnämnden för miljöskydd har bordlagt behandlingen av de två största utsläppskällorna, företagen Cirrus och Nordflex i Tranås och Gislaved, därför att man saknar en policy från regeringen! Man måste ställa samma krav på ansvar när det gäller miljön som på andra områden i samhället. Regeringen har i dag inget grepp om freonanvändningen. Regeringen har inte vidtagit någon åtgärd för att minska freonanvändningen mer än pratat om det. Freonanvändningen måste upphöra. Så snart alternativ finns på marknaden måste freon förbjudas inom därav berörda områden. Miljöavgifter skall läggas på freon, så att ersättningsprodukter snabbt tas fram. Centern anser i likhet med Världskommissionen för miljö och utveckling att miljöperspektivet måste bli en naturlig del av de internationella frågorna om ekonomi, näringsliv och handel. Sverige måste utnyttja sin position till att driva på inom Världsbanken, så att de riktlinjer som banken antagit ges ett reellt innehåll. Efter många års envist opinionsarbete kommer miljökraven att bli ett mål också i Sveriges biståndspolitik. Det är en framgång för centerns arbete. Vi vet att den nuvarande samhällsutvecklingen inte skapar ett uthålligt samhälle. Drivhuseffekten som en följd av användningen av fossila bränslen förändrar klimatet. Vi kan inte se att något land förebygger en sådan utveckling, inte heller Sverige. Jordbruksutskottet tar i ett betänkande upp kravet att regeringen skall fullfölja riksdagens beslut om en internationell luftvårdsfond. Jag har tidigare diskuterat den här frågan med miljöministern i en interpellationsdebatt. Tyvärr har det inte hänt någonting. Haven får ta emot det mesta av industrisamhällets avfall. Fiskar med knäckt rygg och förstörd lever, sjöstjärnor som förtvivlat söker sig syre samt döda bottnar är bevis på hur allvarligt tillståndet är. Åtgärderna har hittills inriktats på kortvariga och synliga effekter, och först på den allra senaste tiden har de allvarligaste klorerade substanserna börjat diskuteras. Vi har föreslagit en Nordsjökommission för att diskutera problemen i Nordsjön och en satsning på ett ökat nordiskt samarbete för att komma till rätta med problemen, som ju är gemensamma för de nordiska länderna. I det här sammanhanget bör också påpekas att den engelska upparbetningsanläggningen för radioaktivt avfall, Sellafield, har släppt ut 250 kg plutonium i Irländska sjön. Den irländska regeringen har krävt att Sellafield stängs. Centern i Sverige har krävt samma sak. I området runt anläggningen är blodcancer hos barn tio gånger vanligare än på andra platser i England. Det ligger 140 ton svenskt kärnavfall i Sellafield och väntar på att bli upparbetat. När det gäller utsläppen av radioaktiva ämnen är det svårt att säga om den nyss avslutade havsmiljökonferensen i London över huvud taget innebar en förbättring. Deklarationen om att använda bästa möjliga teknik för att på ett ansvarsfullt sätt ta hand om ett radioaktivt material kant.o.m. medge ökade radioaktiva utsläpp. Det finns inget ansvarsfullt sätt att hantera radioaktivt material från kärnkraftsoch kärnvapenindustrin. Produktionen måste därför stoppas och all tillförsel av radioaktiva ämnen i Nordsjön förbjudas. Sveriges engagemang i den här frågan lär ha varit begränsat vid konferensen. Herr talman! Vi politiker måste dömas efter våra gärningar och inte bara efter vad som sägs. Aldrig har så få förslag lagts fram på miljöns område som sedan socialdemokraterna införde miljöministrar och miljödepartement. Jag villinte vara särskilt elak eller gnällig, men vi i centerpartiet känner ett behov av att jaga på miljöministern, och vi är oroliga över att det händer så litet konkret i regeringspolitiken. Under lång tid har det talats om regeringens stora miljöproposition. I betänkandet 11 om vattenvård och internationella miljövårdsfrågor beklagar utskottet att den aviserade propositionen kommer att föreläggas riksdagen så sent under våren 1988 att eventuella förslag som kommer att redovisas inte kommer att kunna gälla förrän under nästa valperiod. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen i denna fråga. Det är djupt olyckligt att vi tvingas vänta med ställningstaganden i så här viktiga frågor på grund av att propositionen inte finns tillgänglig. Jag måste fråga miljöministern: Är det tveksamhet i sakfrågorna, är det interna motsättningar inom regeringen eller är det ren valtaktik som gör att ni skjuter upp avlämnandet av alla förslagen i en miljöproposition? Ingen av anledningarna är särskilt bra. Tyvärr ger den här situationen näring åt tanken att den socialdemokratiska regeringen totalt sett har en alltför ekonomisk, materialistisk grundsyn för att våga ta ett rejält steg på miljöpolitikens område. Tyvärr är det mycket som pekar på att man inte har förstått att ekologi är grunden för ekonomi. Därför vill man vänta med det lilla man har till så nära valdebatten som möjligt, så att intrycket trots fattigdomen skall bli något så när rikt.

Herr talman! Dagens kammardebatt rör stora och viktiga frågor på miljöområdet. Statsrådet och miljöministern har inlett debatten med att bl.a. besvara en rad interpellationer och frågor i samband med att flera betänkanden skall behandlas, vilket kan betecknas som ovanligt. Frågeställarna kommer först sent in i debatten, och det kan ifrågasättas om detta är rimligt. Herr talman! Jag skall först något övergripande beröra vissa aktuella miljöfrågor, för att sedan gå in på betänkandena och de reservationer som fogats därtill. Debatten om framtiden och dess möjligheter är mycket viktig och spännande. Människor har alltid känt oro för framtiden, gör det i dag och kommer att göra det också i morgon. Framtiden bjuder förvisso på hot, men också på stora möjligheter. Den allmänna debatten om vår tids miljöproblem hotar dock att leda till olyckliga politiska beslut — inte minst därför att den ofta icke vilar på kunskapens och saklighetens grund. Vissa debattörer — tyvärr också politiker — målar upp en ensidig bild av en hotfull och mörk framtid. Detta leder till misstro och pessimism. Ja, det finns t.o.m. unga människor som av oro för framtiden inte är beredda att sätta nytt liv till världen. Då har det, herr talman, gått mycket långt. Då har vi politiker misslyckats med en av våra viktigaste uppgifter, nämligen att skapa framtidstro. Pessimistiska politiker, som så att säga bara ser hålen i osten, kommer aldrig att lyckas lösa framtidsproblemen. Endast politiker som tror på framtiden, som tror att ny teknik är bättre än den gamla, som vågar föreslå förändringar men som också bygger besluten på gjorda erfarenheter, kommer att lyckas. En god miljö, en rik och levande natur är den mest grundläggande förutsättningen för ett rikt mänskligt liv. Våra insatser för att värna miljön är en mycket viktig del av vårt ansvar för kommande generationer. All mänsklig verksamhet påverkar miljön. Det senaste seklet har människan i allt större utsträckning utnyttjat och tagit till vara naturresurserna. Det har också skapat problem. Restprodukter och föroreningar har deponerats i naturen. Troligen kommer denna deponering framöver att bli ett än större problem. Dessa det moderna samhällets miljöproblem måste minimeras och övervinnas. Jorden, vattnet och luften är grunden för allt liv. Förorenas dessa element så förändras också livsförutsättningarna. Enligt moderata samlingspartiets mening måste en god miljöpolitik bygga på kunskap och fakta och på de enskilda människornas erfarenhet och ansvar, för miljön och för varandra. Det allmänna måste, anser vi moderater, uppmuntra enskilda och företag att förbättra miljön. Mycket kan ske i positiv riktning om medvetenhet och ansvar ökar hos oss alla. Vi tror, herr talman, att människor både vill och kan, i än större utsträckning än i dag, ta ett personligt ansvar för miljön. Klarar man inte uppgiften i det lilla så klarar man inte heller de stora miljöproblemen. Att uppmuntra och stimulera t.ex. företag till nya tag för miljövänliga processer är en bättre väg än förbud och ”straff”. Hårdare krav måste dock ställas framöver. Därför måste det finnas någon form av miljöavgifter — men, säger vi moderater, i kombination med miljöstimulanser. Det innebär att om ett företag, t.ex. genom ytterligare satsningar, ekonomiska och tekniska, lyckas sänka sina utsläpp under de krav som ställts, så skall det erhålla skatteeller stimulansrabatter. På det sättet tror vi att stora framsteg för miljön skulle kunna åstadkommas. Dessutom skulle detta indirekt innebära att forskare och teknikutvecklare stimulerades till att ännu snabbare än i dag ta fram ny och miljövänligare teknik. Det moderata förslaget om införande av stimulansrabatter till dem som köper en bil med katalysatorrenande avgassystem före det att obligatorium införs för 1989 års bilmodeller accepterades till sist även av regeringen. Det har blivit en stor framgång, då den största delen av nybilsförsäljningen nu har denna rening. Vi vill fortsätta på samma sätt även på andra områden. Borde inte regeringen kunna välja samma väg? Det är också viktigt att framtida etablering av verksamhet, industri, ett bygge av en bro eller väg, alltid föregås av en undersökning, som klargör vilka miljökonsekvenserna kommer att bli. Dessa måste redovisas innan stat, kommun, företag eller enskild fattar sina beslut. Sådan belysning sker i dag endast då det gäller särskilt miljöfarlig verksamhet. Därför kräver vi moderater en komplettering av gällande lagstiftning med införande av miljökonsekvensanalyser. Vi tror att många problem därigenom skulle kunna undvikas i framtiden. Herr talman! Forskningen, tekniken, utvecklingen och erfarenheterna har gett oss nya möjligheter. Levnadsstandarden har ökat — men också miljöproblemen. Dock — skall vi ha en chans att klara genomförandet av alla de åtgärder som krävs på miljöområdet fordras en fungerande och stark samhällsekonomi. Ett ekonomiskt svagt och fattigt samhälle klarar inte miljöutmaningen. Äventyrligheter på energiområdet kan komma att stå Sverige dyrt såväl ekonomiskt som miljömässigt. I nuvarande situation med stora nedfall av försurande ämnen skulle en förtida avveckling av kärnkraften bli förödande för miljön, ekonomin och framtiden. Skulle Europa i övrigt följa Sveriges exempel blir läget för miljön mycket allvarligt. Det finns de som tror att det skulle gå att avveckla all kärnkraft i Europa redan till 1995 och samtidigt stoppa försurningen! Jag tror att de har fel. Jag vågar knappast tänka på vad som skulle ha hänt med t.ex. den sydsvenska skogen, med odlingslandskapet, om all den energi som den europeiska kärnkraften hittills har producerat i stället skulle ha kommit från olja eller kolkraftverk. Detta säger jag mot bakgrund av att den svenska skogen, särskilt i södra Sverige, redan i dag lider. Försurningsskadorna är en verklighet och de är i ökande. En förtida avveckling av kärnkraften får icke leda till ökad belastning på miljön. Vi moderater står fast vid kravet på en fullständig utvärdering av samtliga energislags konsekvenser för miljön innan drastiska avvecklingsbeslut fattas. Nedfallet av svavel och kvävedioxider över mark och vatten är mycket allvarligt. Även om utsläppen av svaveldioxid i Sverige minskat sedan 1970-talet är påverkan utifrån betydande. Kvävenedfallet ökar. Det går långsamt på sina håll i vår nära omvärld att åtgärda miljöproblemen. De socialistiska staterna i Östeuropa har inte de ekonomiska resurser som behövs. Men också påverkan från våra danska grannars kolkraft och i många fall bristfälliga avloppssystem skadar Öresund och Kattegatt. Norges utsläpp i Glomma och Idefjorden orsakar förödelse vad gäller Bohuskustens vatten och fiske. Nu krävs handling för att vi skall kunna rädda havet i norra Bohuslän. Död fisk, onormal algtillväxt, missfärgning, dåligt siktdjup är tecken på den fortgående ödeläggelsen av vattnet längs den kusten. Regeringen måste nu kräva handling av den norska regeringen, som är väl medveten om rådande förhållanden. Syrebrist uppträder vid allt tätare tillfällen i många av våra kustvatten. Fisken flyr och bottenlevande djur dör i massor. Havskräftornas död i Kattegatt och angränsande vattenområden liksom massutvecklingen av giftiga alger längs västkusten med åtföljande förbud ibland mot att saluföra musslor är oroande exempel på ökande problem. Svavelvätedöda bottnar i Laholmsbukten, Skälderviken m.fl. vatten är i dag en brutal verklighet. Regeringen talade i våras i forskningspropositionen om att det fortsatta miljövårdsarbetet skulle bedrivas på bred front med insatser av många olika slag. Man talade om att ökade kunskaper om tillståndet behövs liksom om metoder för att komma till rätta med miljöproblemen — inte minst de akuta. I våras behandlades också här i kammaren en moderat motion, som just föreslog direkta forskningsinsatser i samband med akutåtgärder mot svavelvätedöda havsbottnar i dessa områden. Vi anser det angeläget att skapa möjlighet att bedriva målinriktad forskning av såväl havsbiologisk som teknisk art i samband med nämnda insatser. Det gäller nu att inte bara tala om åtgärder och program mot utsläpp och föroreningar. De akuta problemen med de svavelvätedöda bottnarna måste angripas direkt. Idéer och teknik finns för att göra insatser som går ut på att med luft syresätta skadade havsbottnar. Snabba miljömässiga, näringspolitiska och samhällsekonomiska vinster kan göras. Miljöministern sade nyss att hon var beredd att satsa på konstruktiva förslag även om de kommer från annat håll än regeringen. Jag vill därför fråga: Är regeringen villig att stötta ett pilotprojekt av denna art? Herr talman! Då det gäller problemen med urlakning från jordbruksmark finns mycket värdefulla forskningsresultat från det s.k. Mellbyprojektet på Laholmsslätten. Här sker en kunskapsuppbyggnad och kartläggning av hur olika odlingsoch gödslingsinsatser påverkar utsläppen av närsalter från odlingsmark. Bl. a. har härigenom framtagits resultat, som är till god hjälp vid rådgivning till lantbruket i syfte att minimera negativ miljöpåverkan. Då det gäller insatser för att lösa problemen i Laholmsbukten fanns tidigt ett förslag till åtgärder som framtagits av länsmyndigheter, kommuner och berörda lantbrukare. Efter en del kontroverser mellan ansvariga på länsstyrelserna och, tydligen, regeringen tycks man vara på väg att hamna nära det från början regionala förslag som har lagts fram och som bedöms som möjligt att genomföra. Är miljöministern beredd att bygga vidare på de erfarenheter man tagit fram i Mellbyförsöken med hänsyn till de insatser som kan bli påkallade på andra håll i anledning av aktionsplanen mot havsföroreningar? Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1987/88:8 om försurningen behandlas en rad motionskrav från allmänna motionstiden, t.o.m. ett från 1986. Bl.a. behandlas frågor kring avgasutsläpp från bilar, utsläpp av svaveldioxid, koloxider, kolväten samt kalkning av skogsmark. Samtliga yrkanden har avstyrkts av utskottet med hänvisning till bl.a. den av regeringen aviserade miljöpolitiska propositionen och annat pågående arbete på området. Till betänkandet fogas 12 reservationer och ett särskilt yttrande. I reservation 1 gällande avgasföroreningar från dieselfordon m.m. kräver moderaterna, folkpartiet och centern att regeringen snarast redovisar en plan för övergång till de utsläppsnormer som finns i de s.k. Kalifornienkraven. Det innebär en sänkning med 40-50 90 av utsläppen av kväveoxider jämfört med dagens svenska krav. Vi moderater stöder reservation nr 3 om åtgärder vid bensinhantering, som gäller teknik för återföring av bensinångor som tränger ut vid hanteringen av bensin i olika distributionsled. Varför beslut nu inte kan fattas, med hänsyn till vad miljöministern nyss sade, har jag svårt att förstå. I reservation nr 8 om gränsvärden för utsläpp av kväveoxider m.m. följer moderater och folkpartister upp kraven i partimotionen 704 på lägre gränsvärden vid olika typer av förbränning, t.ex. gränsvärdet 0,1g/MJ för kväveoxider vid kolförbränning. Detta bör ges regeringen till känna. Bakom reservation nr 10 gällande gränsvärden för utsläpp av svaveldioxid m.m. står en enig borgerlighet. Den gäller krav på lägre gränsvärden för svavel vid förbränning, minskade svavelutsläpp och sänkta svavelhalter i eldningsolja. I reservation nr 11 föreslår de moderata och folkpartistiska ledamöterna att samma krav skall ställas vid förbränning av torv och biobränslen i större anläggningar som vid förbränning av kol. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 1, 3, 8, 10 och 11. I betänkandet 1987/88:11 från jordbruksutskottet behandlas ett sextiotal motioner om vattenvård och internationella miljövårdsfrågor. De omfattar dels åtgärder som bör vidtas i Sverige, dels även frågor om vilken internationell aktivitet som kan utövas från svensk sida för att förmå andra länder att minska sina utsläpp. Utskottet har avstyrkt dessa motioner med hänvisning till det framlagda förslaget Aktionsplan mot havsföroreningar och den miljöpolitiska proposition som väntas till våren. Utskottets majoritet har beklagat att propositionen kommer så sent att riksdagens beslut knappast kan komma att gälla under innevarande valperiod. Ett tillkännagivande härom föreslås i betänkandet. I reservation nr 2 kräver vi moderater ökad uppmärksamhet kring de föroreningar i form av närsalter som kommer från reningsverken såväl i Sverige som i våra grannländer, av vilka förbättringar krävs. Vi kräver också att kväverening införs i svenska reningsverk. I reservation nr 7 angående en internationell miljövårdsfond anser moderaterna, folkpartiet och centern att en fond bör byggas upp genom internationella miljövårdsavgifter. De fonderade medlen bör kunna fördelas via lån eller bidrag till reningsutrustning efter prioritering från miljösynpunkt bland befintliga fossilt eldade anläggningar och med beaktande av ländernas ekonomiska förutsättningar. Riksdagen bör också uttala att särskilda ansträngningar från regeringens sida för att vinna övriga europeiska länders anslutning till luftvårdsfonden bör göras. Vi vill ge regeringen detta till känna. I betänkandet 1987/88:12 behandlas ett tiotal motioner från allmänna motionstiden 1987, vilka i huvudsak berör freonutsläpp och därmed sammanhängande miljöoch hälsoproblem. Utskottet instämmer i motionärernas bedömning, så till vida att freonanvändningens hälsooch miljöeffekter måste tas på stort allvar och att all användning av ämnen som skadar atmosfärens ozonskikt bör upphöra så snart som möjligt. I ett avseende, nämligen i fråga om omhändertagandet av vissa kyloch frysanläggningar vid skrotning e. d., föreslår utskottet ett riksdagsuttalande om att problemet bör ägnas särskild uppmärksamhet. Detta är i enlighet med de krav som vi har framställt i den moderata partimotionen. I reservation nr 5 tas gränsvärden för freoner upp till behandling. Ett viktigt led i åtgärderna mot freonernas negativa effekter är möjligheterna att kontrollera och begränsa utsläppen från t.ex. plastindustrin. I det fortsatta beredningsarbetet inom regeringskansliet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt frågan hur ett bindande gränsvärde för freonutsläppen inom plastindustrin skall kunna införas. Moderaterna anser att detta bör ges regeringen till känna. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation nr 5 i betänkandet och i övrigt bifall till utskottets hemställan. För säkerhets skull yrkar jag än en gång bifall till de reservationer angående havsproblemen som vi moderater står bakom.